Herr talman! Jag vill bara helt kort säga att skulle man gå vägen över att skaffa tillräckliga åkerarealer och bygga upp en ny lantbruksskola i den norra länsdelen måste detta ta många år. Med den höga medelålder som jordbrukarkåren har och det stora nyrekryteringsoch utbildningsbehov som föreligger skulle det vara alldeles för lång tid. Det är en av anledningarna till att jag ber om ett positivt beslut i denna fråga.

Herr talman! Per-Olof Strindberg har frågat chefen för utbildningsdepartementet vilka skäl som motiverar att nu avskaffa ”asteriskbetygen”. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. Som interpellanten framhållit har asteriskbetygen tidigare getts elever som erhållit samordnad hjälpundervisning i något ämne eller som undervisats i hjälpklass. I betygshänseende har dessa elever då utgjort sin egen jämförelsegrupp. På betygsblanketten har markerats med en asterisk eller ett kryss framför sifferbetygen i ämnet att eleven i detta ämne erhållit specialundervisning och bedömts i särskild referensgrupp. Sedan skolförordningen den 15 juni 1978 ändrats i den del som berör specialundervisningen har skolöverstyrelsen gått ut med anvisningar angående slopande av asteriskbetygen. Överstyrelsen har därvid funnit att de gjorda ändringarna i skolförordningen innebär att samordnad ' hjälpundervisning och hjälpklasser inte finns kvar och att behovet av asteriskbetyg således inte skulle kvarstå. Överstyrelsens anvisningar publicerades i SÖ:s författningssamling den 8 november 1978. SÖ har därefter — i övergångsbestämmelser till nämnda anvisningar — den 12 december 1978 medgett att elev på grundskolans högstadium som tidigare bedömts i särskild referensgrupp och fått asteriskbetyg även i fortsättningen skall kunna få sådant betyg, om så bedöms lämpligt. Som skäl för att ta bort asteriskbetygen har SÖ enligt vad jag under hand erfarit haft att ändringarna i skolförordningen enligt SÖ:s mening inte gör det möjligt att inom en klass, en arbetsenhet eller en särskild undervisningsgrupp hänvisa till en särskild referensgrupp bestående av intellektuellt utvecklingshämmade elever med hjälpundervisning. Att SÖ gått ut med de anvisningar som jag tidigare har talat om kan, mot bakgrund av den uppfattning som SÖ har, vara förståeligt. Därmed har jag inte sagt att jag drar samma slutsatser av riksdagens beslut om en reformering av skolans inre arbete och ändringarna i skolförordningen som SÖ gör. Vid sin behandling våren 1976 av propositionen 1975/76:39 om skolans inre arbete uttalade riksdagen att elever som behöver undervisning i särskild undervisningsgrupp bör kunna få det. Enligt riksdagens beslut skulle därför inte bara elever med påtagliga fysiska handikapp och elever med uttalade sociala och känslomässiga störningar — såsom föreslogs i propositionen — kunna få undervisning i särskild undervisningsgrupp, utan även elever med andra uttalade skolsvårigheter, bl.a. intellektuell utvecklingshämning. Huvuddelen av övriga resurser för specialundervisning förutsattes bli utnyttjad inom klassen eller arbetsenheten på i princip samma sätt som den samordnade specialundervisningen dittills fungerat . Som jag ser det bör omsorgen om elever med intellektuell utvecklingshämning också innebära en möjlighet att vid betygsättningen ta särskilda hänsyn. Hittills har den friare betygsättningen vid hjälpundervisning markerats genom asteriskbetygen. Hur betygsättningen skall se ut i framtiden på det område som nu är aktuellt är en fråga som måste övervägas i samband med behandlingen av betygsutredningens förslag. Detta arbete pågår f. n. inom departementet. I avvaktan på resultatet av detta arbete och riksdagens behandling av frågan bör enligt min mening hittillsvarande ordning i fråga om asteriskbetyg för elever med intellektuell utvecklingshämning bibehållas. Enligt vad jag erfarit har SÖ genom beslut den 17 januari 1979 genom kompletterande anvisningar gjort detta möjligt.

Herr talman! Jag vill tacka statsrådet för svaret på min interpellation. Det är faktiskt ett intressant svar och ett svar som jag åtminstone delvis måste vara nöjd med. Även berörda elever bör vara till freds med svaret. Anledningen till min interpellation, som jag ställde den 12 december, var att skolöverstyrelsen i författningssamlingen SÖ-SF 1978:251 av den 8 november lät meddela att asteriskbetygen skulle tas bort, enligt min mening på felaktiga grunder, och med hänsyn till att betygsfrågan nu synes stå inför en relativt snar lösning fann jag det inte heller rimligt att bryta ut frågan om asteriskbetygens vara eller icke vara. Av statsrådets svar finner jag att vi på den här punkten synes ha i stort sett samma uppfattning. Statsrådet och jag har tydligen tolkat även tidigare fattade riksdagsbeslut om skolans inre arbete på samma sätt. Det beklagliga är att skolöverstyrelsen synes ha tolkat beslutet på ett annat sätt. Tillåt mig säga att trots medbestämmandelag och andra lagar kan jag inte finna annat än att det ansvariga statsrådet bör ha tolkningsföreträde. Jag hoppas att så skall bli fallet även i fortsättningen och att kontaktvägarna och samrådet mellan departementet och skolöverstyrelsen skall fungera bättre än vad som nu synes vara fallet. Det intressanta med svaret - men samtidigt något oroande — är att skolöverstyrelsens handläggning när det gäller avskaffandet av de s.k. asteriskbetygen innebär, att SÖ på mindre än två och en halv månad kommit med tre olika besked till berörda myndigheter. Noga räknat har SÖ på två månader och nio dagar redovisat tre olika ståndpunkter. Det är, statsrådet Rodhe, ingen bra prestation. Det är naturligtvis mot den här bakgrunden inte så förvånansvärt, om SÖ emellanåt utsätts för kritik eller att elever, föräldrar och lärare klagar över bristande konsekvens i centrala myndigheters handlande och direktiv.

Tillåt mig, herr talman, här göra en parentes. Av mig här citerad mening ur skolöverstyrelsens kungörelse innehåller ett flertal satser. Det finns dock inte ett enda kommatecken i meningen. Vore det inte på sin plats, att åtminstone skolöverstyrelsen försökte respektera vissa kommateringsregler? Annars kan man knappast begära att skolans elever skall göra det. Detta var som sagt en parentes, men för den skull icke en helt oväsentlig sådan. Det talas ju emellanåt om behovet av språkvård, och dit hör enligt min mening även att vissa elementära kommateringsregler beaktas. Ansvariga skolmyndigheter bör föregå med gott exempel. Jag kan tillägga att jag, om jag skulle ha lämnat in denna mening under min skoltid, skulle ha fått åtminstone tre bockar i kanten för den. Enligt interpellationssvaret inträffade det tredje skedet under gårdagen, alltså när jag fick besked om statsrådets svar. Jag har helt naturligt ännu inte haft tillfälle att ta del av skolöverstyrelsens tredje ståndpunkt, men enligt vad statsrådet tydligen erfarit har SÖ nu gått ut med meddelande om att asteriskbetygen skall vara kvar. Detta är i och för sig bra. Det må vara mig tillåtet att uttrycka inte bara förvåning utan även ett visst missnöje med att ett statligt ämbetsverk lämnar så motstridiga uppgifter i ett ärende som här har skett. Sådant skall naturligtvis inte få förekomma. Jag noterar med tillfredsställelse att statsrådet anser att det även i fortsättningen inom skolan finns ett behov av att vid betygsättningen ta särskild hänsyn till elever med exempelvis intellektuellt handikapp. Jag hoppas därför att när regeringen äntligen lägger fram förslag om ett nytt betygssystem dessa elevers speciella problem skall beaktas. Men jag hoppas också att det totalt sett blir ett betygssystem som tillgodoser alla elevers rätt till en rättvis bedömning av gjorda prestationer — inte i förhållande till sina kamraters insatser utan i förhållande till vissa preciserade kunskapskrav.

Herr talman! Det här är egentligen en mycket intressantare debatt än vad de flesta tror. Grunden för de här aktuella betygen föreligger ju inte längre. Enligt SIA-beslutet sker inte uttagning till specialundervisning på grundval av klassificering av olika svårigheter — det har regeringen gett besked om i 5 kap. 39 § skolförordningen. Förr hade vi t.ex. elever med läsoch skrivsvårigheter i läsklass, elever med emotionella störningar i obs-klass, elever med rörelsehinder i rh-klass etc. Motsvarande klassificering fanns också i samordnad specialundervisning. Intellektuellt utvecklingshämmade fick, som tidigare nämnts, asteriskbetyg enligt Lgr 69. Jag vill påminna om att det dessförinnan t.o.m. fanns något som kallades avkortade kurser, där det kanske var något lättare än nu att sätta betyg. Nu anordnas specialundervisning för det första inom arbetsenheten, för det andra i särskild undervisningsgrupp, och man gör en helhetsbedömning av eleven på ett helt annat sätt än vad som skedde tidigare. Därför finns det ingen speciell grupp för intellektuellt utvecklingshämmade. Särskild undervisningsgrupp ordnas utom klassen och inte inom, som interpellanten skriver. Det innebär inte att intellektuellt utvecklingshämmande kommer i egna grupper. Det intressanta uppstår när man kommer fram till intagning i gymnasieskola. Elever i särskild undervisningsgrupp, som vi har numer, kan bedömas tillsammans med övriga elever eller på fri kvot. Avgörande är vad som är bäst för den enskilde eleven. Därför skall intagningsnämnden göra individuella bedömningar av de här eleverna. Det betyder att den skriftliga informationen - som det talas så mycket om — från den avlämnande skolan speciellt beträffande de elever som vi diskuterar i dag är kolossalt viktig, mycket viktigare än om en asterisk är med som egentligen inte säger ett dugg. Asteriskbetygen har även använts för långt fler elever än de intellektuellt utvecklingshämmade, i vissa skolor t.o.m. för alla elever med skolsvårigheter, vilket har framkommit vid undersökningar. Det betyder helt enkelt att asteriskbetygen har blivit ett slags flitbetyg, som de som är tillräckligt gamla här i kammaren kommer ihåg att vi hade en gång i tiden. Problemet gäller inte bara elever som fått asteriskbetyg, utan det är ett generellt problem för alla med de lägsta betygen, och det blir naturligtvis särskilt uttalat när vi har ett relativt betygssystem. De svagpresterande elevernas situation är alltså ett av argumenten för betygens avskaffande i grundskolan. Därför är jag mycket glad över att just Per-Olof Strindberg, som företräder moderata samlingspartiet, med sin interpellation så eftertryckligt har gjort skolministern uppmärksam på en av betygens många svagheter. Därmed lindrar Per-Olof Strindberg också departementets vånda inför ett förslag om en betygsfri grundskola. När jag sedan tittar mer ingående på svaret vill jag på en punkt hålla med Per-Olof Strindberg, nämligen att man på SÖ på mycket kort tid lyckats åstadkomma tre olika svar. Vidare har man från departementets, dvs. statsrådet Rodhes sida, i svaret skrivit: ”Att SÖ gått ut med de anvisningar jag tidigare har talat om kan, mot bakgrund av den uppfattning som SÖ har, vara förståeligt. Därmed har jag inte sagt att jag drar samma slutsatser av riksdagens beslut om en reformering av skolans inre arbete och ändringarna i skolförordningen som SÖ gör.” Beträffande denna passus kan jag bara, som jag gjort tidigare, hänvisa till 5 kap. 39 §, som departementet självt har författat. Gäller inte skolförordningen för skolministern? Det är en fråga som omedelbart uppstår. Vidare skriver statsrådet Rodhe i tredje stycket från slutet av svaret: ”Som jag ser det bör omsorgen om elever med inteliektuell utvecklingshämning också innebära en möjlighet att vid betygsättningen ta särskilda hänsyn.” Men tala då om hur! Det här är mycket viktigt, speciellt när det gäller intagning till gymnasieskola, vilket jag har försökt belysa här tidigare. I näst sista stycket av svaret står det: ”I avvaktan på resultatet av detta arbete och riksdagens behandling av frågan bör enligt min mening hittillsva Hur går nu detta till? Hur vet man vilka elever det gäller? Vi har inte det uttagningssystemet numera.

Herr talman! Många av de mycket intressanta påpekanden och synpunkter som Åke Gillström här tog upp är vad jag kan förstå sådana som måste vägas in i den mera långsiktiga beredning av betygsutredningens förslag och remissyttrandena över det som f. n. pågår inom departementet. Jag tänker därför inte kommentera dem. Självfallet gäller skolförordningen för skolministern. Jag menar att genom den slutsats som jag här kommer till har jag också hållit mig inom skolförordningens mening, grundad på det riksdagsbeslut som nu är aktuellt. Åke Gillström sade till slut att det inte skulle vara möjligt att identifiera de elever det här gäller och som alltså fortfarande kan få asteriskbetyg. Jag kan inte förstå annat än att man, på grund av att skolläkaren deltar i elevvårdskonferensens arbete och är med om att fatta detta beslut, fortfarande kan identifiera dessa elever. Därmed menar jag att det finns alla möjligheter för att de elever som man just här bör ta hänsyn till också får asteriskbetygen t. v., dvs. fram tills annat beslut har fattats av riksdagen. Det väsentliga är ju att den organisationsförändring som skolförordningen innebär inte påverkar möjligheterna att ta särskilda hänsyn till dessa elever vid betygsättningen.

Herr talman! Jag tillät mig förut säga att jag hoppades att skolministern även i framtiden skulle ha tolkningsföreträde när det gäller vad vi har beslutat i den här frågan. Efter att ha hört Åke Gillström vill jag i än högre grad understryka detta. Åke Gillström talade också om den vånda som man tydligen skulle känna inom departementet när det gäller det framtida betygssystemet. Personligen kan jag emellertid inte finna att det skulle kunna vålla några större problem. Det enklaste bör vara att följa min reservation i betygsutredningen, innebärande kursrelaterade betyg i femgradig skala. Det bör bli en bra och rättvis betygsättning.
Herr talman! Jag kan inte hålla med Per-Olof Strindberg om att berörda elever skall vara nöjda med svaret. När P.-O. Strindberg säger på det här sättet visar det snarare att han helt enkelt inte har förstått vad asteriskbetygen innebär. Jag är ledsen att behöva säga det, men statsrådet Rodhe har inte begripit det heller, och det tycker jag är det tråkigaste av alltihop. Jag vet av erfarenhet att detta är ett mycket svårt område. Egentligen är det inte alls asteriskbetygen som sådana som skall diskuteras, utan det är de elever som vi tror oss hjälpa genom att sätta asterisker i deras betyg. Jag har många exempel på att elever åratal efter det att de har slutat skolan har kommit till mig och frågat hur de skulle kunna bli av med dessa asteriskbetyg. De asteriskbetyg som kanske en gång hjälpte dem att komma in i gymnasieutbildningen -— för det har de betygen onekligen gjort många gånger — har sedan blivit en black om foten på dessa elever som vuxna, och de vill därför bli av med dem. Asteriskbetygen har således inte bara den sida som visar sig när eleverna är i tonåren, utan några år senare blir det besvärligheter för dem på grund av dessa betyg, vilket man då bör väga in i den beredning som enligt statsrådet pågår på det här området. Det är därför som föräldraöverläggning är så kolossalt viktig. Föräldrar skall alltså ha möjlighet att välja — eller de skulle ha haft det då asteriskbetygen infördes, men jag anser inte att de bör finnas kvar längre i dagens läge — mellan den ena eller den andra formen av betyg efter att ha fått riktig information vad detta betyg egentligen innebär. Det är visserligen glädjande att kunna iaktta att interpellanten och statsrådet Rodhe tycks förstå varandra bra, men det bådar inte särskilt gott inför den proposition om betygen som vi skall få i en framtid. Sedan säger statsrådet Rodhe att det skall finnas en garanti för att man får fram den här gruppen elever genom att skolläkaren deltar i undersökningen. Jag skäms litet för att behöva läsa ur 38 § — alltså paragrafen före den som jag redan citerat här några gånger. Där står det nämligen: ”I ärende av uttagning av elev till särskild undervisningsgrupp skall läkarundersökning eller annan erforderlig undersökning äga rum. Fråga om uttagning till särskild undervisningsgrupp avgöres av elevvårdskonferensen i samråd med eleven och dennes föräldrar.” Detta ger alltså inte den möjlighet att klassificera de intellektuellt utvecklingshämmade som statsrådet Rodhe tror, och därför vill jag inte instämma med P.-O. Strindberg när han tycker att statsrådet skall ha tolkningsföreträde.
Herr talman! Jag håller gärna med Åke Gillström om att det här är ett mycket svårt område. Och jag kan inte tävla med Åke Gillström, som har ägnat mycken tid inom sin yrkesverksamhet just åt det här området. Samtidigt vidhåller jag att de flesta av de synpunkter som här framlagts av Åke Gillström är av den vidden att de måste vägas in vid hela beredningen av betygsfrågan. Att den inte är lätt och att den väl också kan åstadkomma viss vånda inom kansliet visar bara de mycket skilda åsikter som här kommit fram hos de bägge talarna i interpellationsdebatten. Jag vill deklarera att jag ännu står öppen i denna fråga och inte har anslutit mig till vare sig den ena eller den andra av de framförda åsikterna när det gäller betygsfrågan i dess helhet. Sedan gäller det också att, som Åke Gillström talade om, klassificera dessa elever. Klassificera i meningen att hänvisa till viss grupp är det inte fråga om, utan det gäller om eleverna kan identifieras — och det menar jag att det fortfarande finns möjligheter till. De vidare synpunkterna på asteriskbetygens önskvärdhet är som sagt fortfarande en fråga som enligt min mening skall beredas och beslutas av riksdagen på grundval av den proposition som vi håller på att utarbeta.

Herr talman! Inger Lindquist har frågat mig om jag anser att ordningsläget vid Göteborgs bussar och spårvagnar som det redovisats av henne är godtagbart och, om så inte är fallet, vilka åtgärder jag avser vidta för att ge allmänheten och berörd personal tillfredsställande skydd. I ett svar under december 1978 på en interpellation av Margaretha af Ugglas redogjorde jag för min syn på det våld som förekommer på bl.a. de allmänna kommunikationsmedlen och hur regeringen söker komma till rätta med problemen. Av svaret framgår att jag ser allvarligt på företeelser av den art som har påtalats av Inger Lindquist. Det är en grundläggande uppgift för samhället att trygga allmänhetens säkerhet. Det är därför inte godtagbart om ordningen och säkerheten på de allmänna kommunikationsmedlen brister. I de uttalanden som regeringen på senare år har gjort om prioriteringar inom polisverksamheten har också vikten av insatser mot våldsbrottsligheten betonats. I interpellationssvaret till Margaretha af Ugglas framhöll jag att regeringen fortlöpande vidtar åtgärder för att förbättra det allmänna ordningsläget. Som exempel på sådana åtgärder erinrade jag om förslagen i propositionen 1977 79:62). Vidare omnämndes den särskilda organisation mot narkotikabrottsligheten som på senare tid har byggts upp inom polisen. På många håll i landet, bl.a. Göteborg, försvåras polisverksamheten avsevärt av att ett betydande antal polismanstjänster är vakanta. fr.o.m. budgetåret 1977/78 sker emellertid en så kraftig satsning som möjligt på utbildning av polisaspiranter. Härigenom kommer efter hand detta problem att reduceras. Även när det gäller rekryteringen av polismän har det skett en viss ändring på senare tid. Rekryteringen inriktas sålunda i dag mer än tidigare på storstadsregionerna. Härigenom skapas förutsättningar för att ungdomar, som väl känner storstadsmiljön, i större omfattning än tidigare verkar som polismän där. Härmed bör utflyttningen av polismän till andra Enligt den senast tillgängliga statistiken är 182 av 1 351 polismanstjänster i Göteborg vakanta. Samtidigt finns det emellertid i distriktet 165 ”alternerare”, dvs. poliser som har genomgått polisskolan och under två år fullgör praktiktjänstgöring. Det är avsett att distriktet i mars i år skall tillföras 33 och i juli ytterligare 38 alternerare. När det gäller förhållandena inom kollektivtrafiken i Göteborg har jag inhämtat att man har drygt 300 fordonsenheter i drift vid normaltrafik. Under rusningstid ökar detta antal med omkring ett femtiotal enheter. Även om det ankommer på staten att svara för allmän ordning och säkerhet är det naturligtvis inte möjligt att staten som ett normalt inslag i verksamheten ordnar polisbevakning på de särskilda fordonen. Jag förutsätter att detta förhållande beaktas av trafikföretaget när man bestämmer storleken av personalen, fordonens utrustning och liknande. Över huvud taget måste man utgå från att trafikföretaget strävar efter att göra vad på det ankommer för att ge sin personal en så god arbetsmiljö som möjligt. Polisen i Göteborg har emellertid särskilda resurser avdelade till skydd för kollektivtrafiken. Insatserna har fortlöpande ökats ut. Det rör sig nu om en särskild kollektivtrafikgrupp på 23 polismän. Den förstärks vanligen kvällstid med en eller flera patruller. Under veckosluten tillkommer dessutom den s.k. piketstyrkan, när den inte är upptagen av andra arbetsuppgifter. Någon eller några gånger i veckan planeras gruppens övervakning i samarbete med de olika vaktdistrikten. Härvid görs särskilda punktinsatser. Vidare genomförs under vissa veckoslut större aktioner med mellan 30 och 70 polismän. Vid dessa tillfällen tjänstgör såväl civil som uniformsklädd personal. F. n. genomför rikspolisstyrelsen i samråd med Göteborgs polisdistrikt en organisationsundersökning i Göteborg. Det är för tidigt att uttala sig om resultatet av undersökningen. Men jag är övertygad om att, därest exempelvis en omfördelning av resurserna inom distriktet skulle befinnas erforderlig, förslag härom kommer att framläggas för regeringen. Jag vill till sist betona att jag kommer att noggrant följa utvecklingen på området. Målsättningen måste vara att ordningsläget skall bli godtagbart.

Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret. Jag är nöjd med att justitieministern ser allvarligt på företeelser av den art jag påtalat, och jag instämmer helt i konstaterandet att det är en grundläggande uppgift för samhället att trygga allmänhetens säkerhet. Men sedan mynnar svaret mest uti en redogörelse för rätt kända fakta: hur många poliser det finns, hur stora vakanserna är, hur kollektivtrafikgruppen arbetar osv. Jag är ledsen att behöva säga att jag tycker att svaret är blekt och intetsägande. Det är ju här en fråga om hur vanliga hyggliga människor tvingas att ha det, vilken rädsla de känner och vilka övergrepp de blir utsatta för. Det gäller alla som inte kan ta sig fram med egna fortskaffningsmedel utan måste använda sig av spårvagnar och bussar. Där återfinns stora grupper av äldre människor men även många yngre, som också känner en stor osäkerhet, och många som inte har råd att köra omkring i egna bilar. Det gäller också alla de anställda som i sitt dagliga arbete blir utsatta för svåra påfrestningar. Situationen är nämligen ytterst oroväckande. Låt mig hålla mig till 'Göteborgsförhållandena, om vilka jag har fått uppgifter för 1978. De visar att det i jämförelse med 1977 har blivit fler angrepp på eller hot mot förare, fler slagsmål mellan eller angrepp på passagerare och fler fyllerier med omhändertaganden. Särskilt allvarligt är det att våldet och hotet ökar. Jag har gått igenom en sammanställning över polisanmälda händelser 1978, och det som slår mig är att det är fråga om betydligt allvarligare angrepp än jag trodde. Det är misshandel genom knytnävsslag och med olika tillhyggen. Det är sparkar och luggning i håret och knivhot. För mig var det också överraskande att det förekom så många rån, där man i samband med olika slags våld tillgripit förarnas konduktörsväskor eller deras egna tillhörigheter. Jag vill bara relatera två händelser som inträffade i höstas. Vid det första tillfället touchade en spårvagn lätt bakskärmen på en raggarbil. Omedelbart därefter kom fem personer från bilen in i vagnen. En av dem gav föraren knytnävsslag över munnen och slog honom sedan med en ölflaska i huvudet ända tills flaskan gick sönder. Också de andra fyra som kom ur samma bil slog föraren med knutna händer. En månad därefter stod samme förare, som beskrivs som lugn och sansad, med sin vagn vid en ändhållplats. Då kom ett gäng ungdomar och började bombardera vagnen med stenar och ölburkar. Ett annat gäng tog sig sedan in i vagnen och började kasta stenar och ölburkar mot föraren. De försvann när polis tillkallats, men vagnen var så illa hanterad att den fick tas ur bruk. Det här är alltså väldigt påtagliga missförhållanden, som fordrar ordentliga initiativ. Det krävs verkligen att bevakningen blir sådan att människor vågar vara ute och vågar åka med spårvagnar och bussar på kvällarna utan att behöva vara rädda för att bli antastade och slagna. Vi vet att polisen här gör en utmärkt insats. Jag vet också att samarbetet mellan polisen och Göteborgs spårvägar är utomordenligt bra. En brist är, som justitieministern påpekat, att det är för stora vakanser inom poliskåren. Enligt statistik för senaste kvartalet är bristen 26 96 när det gäller ordningspolisen i Göteborg, och jag har fått uppgift om att det är ungefär som det brukar vara. Anledningen är till stor del den som justitieministern har angivit, nämligen att polisen rekryterats från andra orter än storstäderna och därför gärna återvänder till sina hemorter. Justitieministern anger i sitt svar att det på senare tid har skett en viss ändring när det gäller rekryteringen och att rekryteringen numera inriktats på storstadsregionerna. Jag tycker det skulle vara av intresse att få veta vilka ansträningar som görs i det avseendet, hur det hela går till, och jag ställer denna fråga direkt till justitieministern. Men det gäller inte bara att fylla ut vakanserna. Det våld och den otrygghet som både justitieministern och jag här har konstaterat måste också mötas med nya polistjänster. Men i budgetpropositionen sker en prutning av de av rikspolisstyrelsen begärda tjänsterna. Rikspolisstyrelsen begär 326 tjänster medan justitieministern föreslår endast 130. Moderata samlingspartiet kommer därför i sin partimotion att yrka en ökning med 300 polismanstjänster. Bakgrunden till den begäran är bl.a. just att våldsbrott riktade mot vanliga medborgare i vårt land ökar. Antalet misshandelsfall som drabbade medborgarna i gemen ökade med 17 96 under de första tio månaderna 1978. Justitieministern talar i sitt svar om att det skall ske ”en så kraftig satsning som möjligt på utbildning av polisaspiranter”. Jag förmodar att justitieministern med det avser att polisskolan inte kan utbilda fler elever än den nu gör. Men då vill jag fråga justitieministern: Är detta verkligen en spärr som inte går att komma förbi när det gäller något så viktigt som en väsentlig mänsklig rättighet, nämligen skyddet av den enskildes säkerhet ti!l liv och lem? Jag vill därför direkt fråga om justitieministern har övervägt möjligheten att utbilda ett större antal aspiranter genom att inrätta en ny polisskola. Moderata samlingspartiet kommer att i sin partimotion begära att en sådan skola inrättas fr.o.m. budgetåret 1981/82. Det var alltså två frågor till justitieministern gällande dels vad som görs i rekryteringshänseende, dels justitieministerns övervägande när det gäller att anta fler aspiranter.

Herr talman! Jag vill gärna understryka vad också Inger Lindquist framhöll, att vi är ganska eniga om vilket mål vi bör syfta till. Jag märkte särskilt att Inger Lindquist inte hade många konkreta uppslag i denna fråga utöver vad jag angav. Inger Lindquist frågade för det första vad som görs för att befordra rekryteringen i Göteborg. Rikspolisstyrelsen har för att främja rekryteringen av aspiranter från Göteborgsregionen i Göteborg inrättat både en tjänst som rekryteringskonsulent och en extra sådan. Dessutom försöker man bl.a. genom att propagera få aspiranter från själva Göteborg. Inger Lindquist frågade för det andra om möjligheterna att utöka utbildningen vid polisskolan. Polisskolan har 760 platser. Under de senaste Ludgetåren har man kommit upp till 800 platser i utbildningen av aspiranter genom att tillfälligtvis stoppa annan utbildning. Det kan man göra tillfälligt, beroende på att trycket för att få ytterligare polismän utbildade är så starkt. Men jag kan inte säga om man på sikt kan höja utbildningsnivån. Jag vill betona att en ökning av utbildningen är en åtgärd på sikt — den verkar inte förrän efter en viss tid. De problem som det f. n. är angeläget att åtgärda kan alltså inte lösas med sådana insatser. Jag är medveten om att ordningsläget på de allmänna trafikmedlen i Göteborg är dåligt. Men detta gäller inte bara för Göteborg. Det gäller också t.ex. beträffande Stockholm. Det ökade våldet och den ökade brutaliteten i våldet är ett problem för hela landet. Detta kan inte — annat än i mycket ringa mån — motverkas genom att man ökar antalet poliser. Det finns en viss gräns för vad man kan åstadkomma på den vägen. Man kan inte med polis övervaka varje särskild fordonsenhet i trafikföretagen. Det som här är angeläget är att man försöker komma fram till vad det ökade att förbättra ordningen på bussar våldet beror på. Den saken kommer jag in på i svaret på en fråga senare i dag. På olika sätt försöker vi skaffa oss mer kunskap därom för att på det sättet komma fram till vad som kan göras. Där kan man inte bara tänka på antalet poliser eller polisinsatser på enskilda punkter, utan det måste bli fråga om åtgärder där alla samhällsorgan blir invävda.

Herr talman! Jag instämmer helt med justitieministern i påståendet att man inte bara kan öka antalet poliser och därmed tro att all rättfärdighet är uppfylld. Det har jag heller aldrig påstått. Men man måste se det här problemet på olika sätt och får alltså försöka göra något som kan ha en tämligen snabb effekt. Det uppnår man just genom att öka antalet poliser. Egentligen är jag allra mest besviken på att justitieministern i sitt svar inte har gjort något försök att gå till roten med det onda. Reaktioner från polishåll efter justitieministerns svar på Margaretha af Ugglas interpellation om våldet i tunnelbanan här i Stockholm kunde kanske ha lett in justitieministerns tankar på att tränga litet djupare in i de här frågeställningarna. Det blir allt klarare för fler och fler människor att djupgående förändringar måste ske i familjen, i hemmet, när det gäller uppfostran, när det gäller kärlek och omsorg, i skolan och på fritiden osv. Det går inte att med några ensidiga enkla insatser få bukt med oron och våldet i samhället. Jag saknar rätt mycket just uppslag, idéer och initiativ och jag kanske t.o.m. skulle vilja säga litet glöd från justitieministerns sida. Regeringens möjligheter är enorma just när det gäller att kunna ta initiativ, att kunna göra något, att samråda över och inom departementen, att få fatt på myndigheter och organisationer och rent generellt verka som något slags idéspruta. Man väntar sig faktiskt ute i landet att något skall hända i det här avseendet — inte bara nya utredningar och ord utan just uppslag, stöd och initiativ. Som exempel på vad jag är ute efter skulle jag gärna vilja berätta om ett lovvärt initiativ som Göteborgs spårvägar tagit. De har kallat till ett sammanträde den 22 januari. De har ställt en skrivelse till presidierna och verkscheferna vid byggnadsnämnden, fritidsnämnden, gatunämnden, skolstyrelsen, sociala centralnämnden, landshövdingen, polismästaren och överåklagaren. Det gäller aktiviteter mot våld och vandalism i Göteborg. De säger i skrivelsen: Spårvägen har med oro följt den utveckling av våldsdåd och vandalism i vårt samhälle som för vår del fått till följd inte bara stora skador på våra anläggningar och fordon utan också en gradvis nedbrytning av vår förarpersonal, såväl psykiskt som fysiskt. Vår verksamhet är så intimt sammankopplad med miljön i samhället att störningar här får omedelbara verkningar på vår trafik. Även våra kunder känner en stor oro för utvecklingen i samhället, vilket vi dagligen får bevis för. Spårvägsstyrelsens presidium har därför beslutat att kalla till sammanträde för diskussion av hithörande frågor i syfte att framta förslag till ett gemensamt åtgärdspro gram. Jag vill därför fråga justitieministern om justitieministern delar min uppfattning. Det har justitieministern i viss mån svarat på genom sitt uttalande att våld och andra brottsliga aktiviteter har mycket djupgående orsaker och att de måste angripas från de utgångspunkter jag redan angett beträffande familj, beträffande kravet på att barn och ungdom måste ta ansvar, beträffande ordnandet av deras fritid osv. Men jag tror att det är väldigt viktigt att man här gör något slags gemensamt åtgärdsprogram och inte säger att detta sysslar justitiedepartementet med, detta sysslar socialdepartementet med osv. Jag skulle verkligen vara tacksam om justitieministern — vilket justitieministern på ett sätt antydde i sitt påstående tidigare — ville berätta vilka planer folkpartiregeringen har i det här avseendet. Jag tror det skulle vara av värde för oss alla. Jag har en känsla av att vi är litet vilsna och inte riktigt vet vart regeringen syftar.

Herr talman! Jag är helt ense med Inger Lindquist när hon talar om de breda insatser som måste göras för att man allmänt skall få bukt med våldet. Det som jag ville framhålla i mitt första svar var att det som på sikt kan göras är just att sätta in dessa breda åtgärder. Det finns en utförlig redogörelse för dem i budgetpropositionen. Men man frågar sig också: Kan det göras någonting omedelbart? Inger Lindquist svarar att man kan öka antalet polistjänster. Det är emellertid så att antalet poliser man kan få är beroende av hur många som har utbildats. Aspirantintagningen har ökat under de senaste åren, och det kommer på sikt att verka så att vi får fler poliser. Men att nu inrätta fler polistjänster är ett slag i luften, eftersom det inte finns personal till dessa. Det blir alltså inte fråga om någon omedelbar åtgärd. Beträffande möjligheterna att öka utbildningen vill jag nämna att 1975 års polisutredning kommer att lämna sitt principbetänkande i nästa månad. Där behandlas bl.a. utbildningsfrågorna ingående. Det är naturligt att man i det sammanhanget också tar upp frågan om man ytterligare kan öka antalet platser vid polisutbildningen. När det gäller vilka åtgärder som kan vidtas på andra områden vill jag gärna framhålla att trafikföretaget i Göteborg är väl medvetet om att det måste vidta åtgärder — inte bara ropa på polis — för att på sikt få bort våldet. Det har skett genom samarbete med Göteborgspolisen, och en rad brottsförebyggande åtgärder har vidtagits. I det sammanhanget kommer man in på de allmänna brottsförebyggande åtgärderna. Det finns nu en hel rad utredningar som undersöker vad man från samhällets sida på sikt kan göra för att förbättra nuvarande läge. Jag fäste mig vid att inte heller Inger Lindquist kan säga någon konkret åtgärd som man kan vidta och som omedelbart hjälper upp läget.

Herr talman! I det senaste svaret uppehöll sig justitieministern återigen vid de åtgärder som kan verka snabbt. Jag tycker att det är väldigt viktigt att man tänker i de banorna. Men jag tycker att man skall sätta in ytterligare krafter — det är där som våra uppfattningar skiljer sig åt. att förbättra ord På frågan hur justitieministern ser på mitt påstående att vi måste gå till grunden med problemen, börja med barnen och sedan fortsätta uppåt, eftersom det inte går att bara angripa verkningarna av problemen, svarar justitieministern att inte heller jag har kunnat komma med några uppslag. Om jag får återvända till justitieministerns egna domäner kan jag berätta att det är en allmän uppfattning att det råder slapphet efter det att ett brott har begåtts — man har ett låtgåsystem. Jag kan berätta för justitieministern att vi i ungdomsfängelseutredningen ofta var ute på anstalterna och talade med det unga klientelet. Det som slog mig då var bl.a. det svar jag fick när jag frågade dem vad de tyckte att man skulle vidta för åtgärder. Svaret var väldigt ofta att det hade varit bra om det hade hänt någonting på ett tidigare stadium. T. o. m. de tycker att det skall komma en reaktion på ett betydligt tidigare stadium. Man kan också fråga sig om man skall låta systemet med åtalseftergift fortgå som det nu är. Både justitieministern och jag vet att man kan finna fall där det är ett tiotal åtalseftergifter och det så att säga inte blivit någon reaktion från samhällets sida. Jag tror att det också är viktigt att ingripa litet snabbare. Från moderata samlingspartiet har vi för rätt länge sedan fört fram tanken på jourdomstolar. Det är viktigt ur den synpunkten att en reaktion bör följa mycket snabbt på en gärning. Man skall inte behöva gå och vänta på att det händer någonting när man har gjort sig skyldig till något. Jag vet mycket väl att en utredning sysslar med det här, men jag vet inte vad justitieministern tycker om sådana åtgärder som åtalseftergifter och jourdomstolar och att samhället reagerar litet snabbare än det gör nu. För att fortsätta att ge uppslag, som justitieministern ju efterlyste, skulle jag vilja säga att från moderata samlingspartiet har vi också i flera år fört fram att vi gärna skulle vilja se nya påföljder som community service, samhällstjänst. Jag vet inte hur justitieministern ser på det uppslaget, men från min synpunkt tycker jag att det är väldigt viktigt att det finns en påföljd som gör att t.ex. den som går runt och pangar rutor också får göra rätt för sig. Han bör få lära sig att ta ett ansvar, och det skulle också stärka hans självkänsla. På det sättet kan han inlemmas i exempelvis ett ideellt sammanhang där han sedan är kvar och därigenom återförs till ett mer laglydigt handlande. Som gammal domare har justitieministern haft god inblick i sådana här förhållanden, och det är väl så att en domare väldigt ofta har anledning att fundera över vad man kan och bör göra. Ofta känner man väl en viss begränsning därför att en domares möjligheter att göra någonting meningsfullt inte är så stora i det slags fall som vi nu diskuterar. Men nu har justitieministern verkligen möjlighet att sätta sina tankar och funderingar i verket, och jag skulle gärna vilja veta justitieministerns personliga uppfattning på de punkter som jag här har berört som exempel på hur man snabbt skall kunna komma till rätta med brott.
Herr talman! Det finns ingen anledning att i det här sammanhanget komma in på en allmän kriminalpolitisk debatt. När det gäller vad Inger Lindquist sade om olika åtgärder — jourdomstolar, åtalseftergifter o. d. — vill jag hänvisa till budgetpropositionen. Där finns angivet hur dessa frågor skall behandlas i fortsättningen. Jag tycker att förhållandena i Göteborg inte ger anledning att ta någon speciell ståndpunkt åt vare sig ena eller andra hållet i den allmänna kriminalpolitiken. Det är en annan sak att förhållandena i Göteborg visar att det är angeläget att man på sikt får till stånd åtgärder som skulle kunna motverka det ökade våldet i samhället. Beträffande det Inger Lindquist sade om att åtgärder i Stockholm hade ogillats från polishåll vill jag framhålla att det förslag som regeringen lade fram när det gäller Stockholm faktiskt möttes av en mycket positiv reaktion från polisens sida. Vad polisen ställde sig negativ till var att ordningsvakter skulle användas i stället för poliser. Jag anser principiellt att här ifrågavarande uppgifter skall handhas av polis, men detta är ett exempel på att man måste göra vad man kan för att försöka komma till rätta med ett akut läge som man inte anser att man kan godta.

Herr talman! Jag kan hålla med justitieministern om att det är möjligt att man inte skall gå in för djupt i alla frågor här. Vad beträffar de frågor som jag tog upp har justitieministern redovisat vilka utredningar som pågår, osv. Men det är naturligtvis intressant att veta vilken inställning justitieministern själv och den övriga regeringen har i dessa frågor. Jag menar att vi för litet vet hur justitieministern tänker och tycker i dessa sammanhang. Justitieministern säger att han noggrant skall följa utvecklingen på detta område. Det tycker jag är bra. Får jag då föreslå att justitieministern kommer till Göteborg och åker med våra bussar och spårvagnar. Det är bra att själv konstatera sådana här saker, att känna atmosfären, känna den oro som ligger i luften och den avvaktande spänningen och vara med om att det plötsligt händer någonting. Jag var ute i fredags och åkte med poliserna på kvällen och på natten och jag åkte också spårvagn. Även om jag som göteborgare är van vid våra allmänna kommunikationsmedel måste jag säga att det gav mig goda inblickar. Jag vet inte hur mycket justitieministern åker allmänna kommunikationsmedel, men så mycket kan jag säga att vi skulle uppskatta om justitieministern kom och med egna ögon konstaterade hur det är. Jag vill sluta detta meningsutbyte med att önska justitieministern välkommen till Göteborg.
Herr talman! Jag vill bara säga att jag har varit och besökt polisen i Göteborg och hört mig för om dess arbete, och jag är mycket väl inställd på att göra det en gång till.

Herr talman! Gunde Raneskog har frågat mig 1. om jag överväger någon åtgärd mot det tilltagande våldet mot enskilda och gamla, 2. vilken säkerhet som kan erbjudas personalen på våra socialvårdsbyråer och inrättningar. De preliminära uppgifter om antalet anmälda brott som föreligger för år 1978 tyder på att en del former av våldsbrott har fortsatt att öka. Våldsbrottsligheten utgör otvivelaktigt ett oroande inslag i samhällsbilden. Det finns emellertid anledning att fästa uppmärksamheten på att det stora flertalet våldsbrott förekommer inom familjer och bland personer som är bekanta med varandra. Brott som förövas utomhus av en för offret okänd person utgör endast en förhållandevis liten del av den sammanlagda våldsbrottsligheten. En s.k. offerundersökning som statistiska centralbyrån har publicerat visar att risken för en vanlig medborgare att bli utsatt för gatuvåld är mycket liten totalt sett och allra minst för åldersgruppen över 55 år. Vi vet emellertid fortfarande alltför litet om de faktorer som utlöser våld. Rikspolisstyrelsen har nyligen tillkallat en arbetsgrupp med uppgift att analysera olika typer av våldsbrott och föreslå motåtgärder. Vid utvecklingsenheten inom brottsförebyggande rådet bedrivs sedan år 1977 ett projekt med liknande inriktning. Min förhoppning är att resultaten av dessa undersökningar kommer att inte bara öka vår kunskap på området utan också ge underlag för ytterligare konkreta åtgärder. I de senaste årens uttalanden om prioriteringar av polisens insatser har våldsbrottsligheten alltid getts en framskjuten plats. Förebyggande åtgärder mot s.k. åldringsbrott, dvs. brott där gärningsmän utnyttjar fysisk eller psykisk svaghet hos äldre och handikappade, har också utgjort en viktig del av polisens verksamhet på det brottsförebyggande området. Det är enligt min mening angeläget att förebyggande verksamhet av detta slag görs mer effektiv genom att den fastare förankras i organisationen. Som jag har angett i budgetpropositionen, avser jag därför att föreslå regeringen att särskilda brottsförebyggande rotlar fr.o.m. nästa budgetår inrättas i de 17 största polisdistrikten. När det gäller Gunde Raneskogs andra fråga vill jag framhålla att jag är väl medveten om att inslag av och tillbud till våld vid socialbyråer, sjukvårdsinrättningar och liknande i dag utgör ett problem. Detta är också föremål för uppmärksamhet från det allmännas sida. Bland de åtgärder som har vidtagits kan nämnas den utredning som f. n. bedrivs av sjukvårdens och socialvårdens planeringsoch rationaliseringsinstitut i samarbete med bl.a. rikspolisstyrelsen, brottsförebyggande rådet, socialstyrelsen och personalorganisationerna. Utredningen har redan resulterat i ett antal åtgärder, bl.a. personalinformation, en marknadsinventering av bärbara överfallslarm och en kartläggning av befogenheterna för personalen och eventuellt anlitade ordningsvakter eller väktare.

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret. Vissa åtgärder som omnämns i svaret tyder på att försök görs att hindra våld, men människor har redan kommit fram till förskräckelsen och lever i den. Och som antyds i svaret ökar brotten med 8-10 96 — så har det varit de senaste åren. Detta är ett hot mot människans säkerhet. Det stämmer också med den verklighet som människorna upplever — framför allt gamla människor. Oron inför framtiden ökar, oftast i samband med att den gamla människan känner sig allt svagare och hjälplösare. En pensionär berättade för en tid sedan om hur en tonåring ser på våldsproblemet. Ynglingen var i färd med att slå in fönster i den gamles hus. När den gamle ställer sig hindrande i vägen får han av ynglingen höra: ”Du får inte röra mig, men jag har rätt att smälla till dig.” Vad har hänt i rättsvården när unga människor upplever, från skolan och hela vägen upp i tonåren, att de får göra som de vill? En förskjutning i rättstänkandet är på väg, då framför allt barn och ungdom har fått för sig att de kan göra som de vill. Äldre skall bara åse det hela och tiga. En socialvårdare skriver till mig för några dagar sedan: ”Situationen är svår. Vanliga medborgare får allt svårare att gå ut när det blir mörkt. Det är en fara för liv och lem att vistas på gator och torg, att gå till möten och sammankomster. Allt fler gamla människor, ja, t. .o. m. medelålders avhåller sig från gemenskap för de är rädda. Vi har inte längre gatufrid, torgfrid och kvinnofrid.” Vidare skriver han: ”Inom socialvården i vår lilla stad upplever vi förhållandena mycket otillfredsställande. Vi har inte längre fullgod säkerhet i jobben.” Brevet slutar: ”Jag tror inte svenska folket vill ha det så här.” Frågan är: Skall ålderdomen bli en skräckupplevelse? Här har svenska folket arbetat för att få en trygg och bekymmerslös ålderdom. Vi har skrutit med vår välfärd, och under tiden har en ny rättslöshet växt fram som har lett till den allra allvarligaste utvecklingen, nämligen hotet mot individen. Brottsgruppen skadegörare växer visserligen ännu fortare än gruppen våldsverkare, men den riktar sig i sin skadegörelse främst mot döda ting. Mitt i all välfärd står nu den stackars människan med skräck för att bli gammal, skräck för angrepp från ungdom och andra våldsverkare. Och det allra senaste förfärliga härrör från långvården i Malmö: skräck för att komma in på sjukhus. Vad det gäller människovården socialt och psykiskt, så har svårigheterna blivit så stora att det redan finns landsting som tränar sina arbetare i självförsvar. Eftersom våld i vården inte anmäls och registreras vet ingen i dag hur utbrett våldet är. Inte heller finns det någon statistik på yrkesskador som har uppstått genom våld. Jag vill ställa en fråga till herr justitieministern: Finns det effektiva åtgärder som ännu inte är kungjorda för oss? Jag har med spänning lyssnat till den föregående debatten, och jag tycker det är svårt att finna konkreta förslag. Min fråga till justitieministern är faktiskt att betrakta som ett nödrop.

Herr talman! Jag vill svara Gunde Raneskog att vilka åtgärder man på sikt skall vidta för att motverka det tilltagande våldet är inte lätt att säga. Vi saknar kunskap som skulle göra att vi kunde förklara vad som hänt, när våldsbrottsligheten ökar. Det är därför vi måste skaffa oss mera kunskap och därmed få underlag för åtgärder. Vad vi skall göra när det gäller omedelbara åtgärder är också svårt att ange. Man kan inte bara säga att vi skall ha fler poliser. Den otrygghet som de äldre känner är ett faktum, och det är alldeles klart att vi bör göra vad vi kan på det här området för att förhindra våldsbrottsligheten. Men vi har tyvärr mycket små möjligheter att anvisa lösningar över hela linjen. Däremot kan vi säga att det är alldeles klart att narkotikamissbruket ligger i bakgrunden. Där har vi också satt in åtgärder, och vi satsar betydande resurser för att komma åt det. Om man med liknande åtgärder kan komma åt våldsbrottsligheten är det bara att hälsa med tillfredsställelse, men vi måste — som jag har betonat i svaret — först och främst skaffa oss fördjupad kunskap om orsakerna till det.
Herr talman! Jag är tacksam för den sista kommentaren som justitieministern gjorde. Jag tror att jag vill förena mig med Inger Lindquist i vissa frågeställningar som rör hur man skall åstadkomma åtgärder. Ingen vågar naturligtvis stiga fram och säga sig vara expert på det här området och tala om hur man skall lösa problemen — jag håller fullständigt med justitieministern om detta —- men möjligen skall vi börja med att ställa oss frågan om det har gått snett i hemmen, i skolan och i ungdomsgängen. Jag funderar själv allvarligt på detta, och jag hör inte till dem som i första hand ropar på polis. Jag tror att detta är en undervisningsfråga och i långa stycken en föredömesfråga. Men det är frågor som är mycket långsiktiga, och man kan inte förvänta sig att i en kritisk situation hastigt kunna vända utvecklingen — det är jag medveten om. Jag tycker emellertid att det är beklämmande att behöva konstatera att vi har lyckats med det mesta inom tekniken och när det gäller materiell och kulturell utveckling men att vi har misslyckats med människan. Om det är fråga om en medveten försummelse så är det så mycket allvarligare. Likaså om vi tror att utveckling är detsamma som förbättrade människor. Det är beklämmande att inte dessa ting följs åt, och det är synnerligen allvarligt att samtidigt som utvecklingen på alla områden går framåt så går det bakåt för oss stackars människor. Jag har också funderat över om inte en justitieminister tänker djupare än de flesta på de här frågorna. Jag tror att väldigt många förväntar sig ett förlösande ord och ett ord av vägledning i de här sammanhangen av justitieministern. Den som ständigt arbetar med brottsjuridik måste ju ändå vara mer hemma på området. Jag läste nyligen ett referat från den kommitté om brottsminskning och social rättvisa som har arbetat under året och ställt frågor till I 500 människor om orsakerna till brottsligt förfarande. Man ställde därvid frågan så: Vem är ansvarig för den ökade brottsligheten? Från 50 926 av de tillfrågade blev svaret: Det är samhället. Detta om något är väl något att ta fasta på för Sveriges riksdag som styr samhället.
Herr talman! I anledning av det som Gunde Raneskog nu sade vill jag upplysa om att det inom brottsförebyggande rådet också finns en grupp som arbetar just med barnoch ungdomsproblematiken. Syftet är att få fram förslag till åtgärder mot bl.a. våld och skadegörelse från de ungas sida. Jag tror att om man kan lyckas på den punkten, så åstadkommer man ett väsentligt bidrag till förbättring av de missförhållanden som här har talats om.
Herr talman! Jag är väldigt tacksam för dessa påpekanden. Jag har läst den del av budgetpropositionen som avser justitiedepartementets verksamhetsområde och noterat en del positivt där, men jag skulle vilja understryka att det vi här talar om torde vara en del av brottsligheten som kräver särskilda åtgärder. Människor skulle med mycket stor tacksamhet välkomna speciella åtgärder här och kanske även en liten uppräkning av medlen.

234, och anförde: Herr talman! Wiggo Komstedt har uppgett att det har framkommit att vissa polisdistrikt inte kan utföra en tillfredsställande brottsövervakning på grund av att medelstilldelningen till bl.a. drivmedel till polisens fordon är nedskuren. Med hänvisning härtill har Wiggo Komstedt frågat mig om jag anser det tillfredsställande att, som han uttrycker det, allmänhetens rättstrygghet ytterligare försämras på grund av viss medelsnedskärning samt, om svaret är nej, vad jag avser att vidta för åtgärder. Pengar för bl.a. drivmedel till polisens fordon beräknas under ett förslagsanslag som för innevarande budgetår är upptaget till 101 936 000 kr. Anslaget är uppdelat på två anslagsposter, varav den första, Underhåll och drift av fordon m.m., är upptagen till 83 696 000 kr. Från rikspolisstyrelsen har jag inhämtat följande. Vid den ekonomiska planeringen för innevarande budgetår konstaterade rikspolisstyrelsen att anslagsposten Underhåll och drift av fordon m.m. kunde beräknas bli överskriden med ca 7 milj.kr. om körsträckan blev oförändrad i förhållande till föregående budgetår. Styrelsen ansåg därför att besparingsfrämjande åtgärder borde vidtas. Härvid bedömdes en begränsning av drivmedelsförbrukningen vara lämpligast, eftersom den lätt kan följas upp av de enskilda polisdistrikten. I skrivelse den 29 juni 1978 till alla länsstyrelser och polisstyrelser meddelade därför rikspolisstyrelsen att drivmedelsförbrukningen måste minskas med omkring 10 96. Styrelsen uppdrog åt länspolischefer och polisstyrelser att planera och vidta nödvändiga besparingsåtgärder. I kompletterande budgetföreskrifter den 31 juli 1978, vari medelsramar meddelades, framhöll styrelsen uttryckligen att den minskning av drivmedelsförbrukningen som erfordras inte får innebära att polisverksamheten påverkas negativt. Planeringen borde enligt föreskrifterna i första hand avse ett mera rationellt nyttjande av fordonen samt bättre utnyttjande av möjligheterna till samåkning och av kollektiva färdmedel. Med anledning av de prishöjningar på drivmedel som har skett under hösten 1978 har styrelsen beslutat öka polisdistriktens medelsramar med omkring 8 26. Länsstyrelserna och polisstyrelserna har underrättats om detta. Jag vill understryka att — som jag har angett i det föregående — det här rör sig om ett förslagsanslag. Därav följer att regeringen utan riksdagens hörande får medge att anslagsposten överskrids. Regeringen har också i regleringsbrevet fört upp posten ”förslagsvis”. Jag finner det naturligt och angeläget att myndigheterna gör allt vad som är möjligt för att hålla sin anslagsförbrukning inom de ramar som statsmakterna har lagt fast. Som har framgått av det föregående får detta inte gå ut över polisverksamheten. Några åtgärder från min sida med avseende på den aktuella anslagsposten är enligt min mening inte påkallade.

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret på min fråga. På de sista raderna i svaret säger justitieministern dess värre det som justitieministrar i Sverige under de senaste 20 åren har lämnat som svar då det framförts farhågor om utvecklingen på brottsområdet i vårt land, nämligen: Några åtgärder från min sida är enligt min mening icke påkallade. Det är en standardfras som stått där under många år. Därför har vi också en utveckling som vi inte minst i den senaste debatten här i dag kunnat få höra om. Polisens arbetsuppgifter är av skiftande slag, och det är alldeles självklart att det är svårt att prioritera. Men kanske är ändå den verksamhet som har med övervakning att göra den mest angelägna, beroende på att när polisen syns ute i samhället har det en preventiv effekt. I ett kärvt ekonomiskt klimat är det naturligt att man skall försöka spara på alla områden, men att gå så långt som tydligen blev fallet under senare delen av 1978 kan inte vara bra för ordningen i vårt land. Det som då hände var att minskningen av medelstilldelningen för bl.a. bilkörning och telefon började att märkas i polisens arbete. Enligt de uppgifter som jag har tillgängliga kunde polisen inte åka ut annat än i verkliga nödfall. Det kan inte vara bra för det allmänna rättsmedvetandet att det blir känt att polisen inte har tillräckliga resurser att upprätthålla en tillfredsställande service som ju allmänheten har rätt att kräva. I vissa fall kan de här begränsningsoch sparåtgärderna medföra ytterligare komplikationer på de orter där den lokala skattemyndigheten, kronofogden och åklagarmyndigheten använder samma telefonväxel. Ringer dessa myndigheter extra mycket, är det fara värt att det går ut över polisens verksamhet, och detta är definitivt inte bra. Det är värt att notera att bensinanslaget under senaste budgetåret varit nedskuret med 10 96 i förhållande till anslaget under föregående budgetår samtidigt som bensinpriset steg med ca 35 öre per liter. Förstatligandet av polisen och därmed hård central styrning innebar för många tätorter bemanning bara under kontorstid, vilket automatiskt innebär att polisen måste köra mycket mer med bil för att komma till de orter som under större delen av dygnet inte har någon personal. Jag har i min fråga tagit upp statsmakternas märkliga agerande, nämligen att de samtidigt som vi gör inskränkningar i budgeten och säger att denna inte får överskridas förklarar att detta inte får gå ut över verksamheten. Jag undrar var logiken finns i detta. Nu säger justitieministern i svaret att det gjorts en uppräkning, men detta har tydligen inte nått ut till de enskilda polisdistrikten, vilket är mycket märkligt. Jag vill fråga justitieministern om han, med tanke på de konsekvenser som jag här har redovisat, anser att man här gett sig in på ett lämpligt sparområde.

Herr talman! Det har angivits i anvisningarna att den sparsamhet som man här bör iaktta inte får gå ut över den egentliga polisverksamheten. Det bör därför inte föreligga någon risk för att allmänhetens trygghet minskas till följd av dessa föreskrifter. Om nu polismyndigheten finner att det trots de besparingar och den planering som gjorts inte är möjligt att bedriva polisverksamheten, får polismyndigheten begära ytterligare medel hos rikspolisstyrelsen. Det är alltså utsagt att besparingarna inte får gå ut över polisverksamhetens bedrivande. Rikspolisstyrelsen har uppgett att besparingsåtgärderna har haft positiva effekter. Som exempel har polisstyrelser uppgett: bättre planering, utökad samåkning vid transporter samt bättre planering och uppföljning när det gäller användningen av polisbilarna, vilket bl.a. medför en mer omfattande fotpatrullering. Att jag sagt att någon vidare åtgärd från min sida inte är påkallad beror just på att man planerat bättre och inbesparat utgifter utan att därmed försämra polisverksamheten.

Herr talman! Det är ändå så, herr justitieminister, att enskilda polisdistrikt har framhållit att de fått mycket begränsade möjligheter att bedriva den här verksamheten ute i samhället, vilken ändå tillhör deras uppgifter. Det står i svaret att anslaget Underhåll och drift av fordon m.m. kunde beräknas bli överskridet med ca 7 milj.kr., om körsträckan blev oförändrad i förhållande till föregående budgetår. Vidare står det att styrelsen därför ansåg att besparingsfrämjande åtgärder borde vidtas. Nu har vi dess värre inte den utvecklingen i samhället när det gäller brottslig verksamhet att polisen har möjlighet att begränsa sin bilkörning. Vissa polisdistrikt har också redovisat att de varit tvungna att säga nej till betydelsefulla insatser. Nu säger justitieministern vidare i sitt svar att man har menat att kollektiva färdmedel och möjligheterna till samåkning skulle utnyttjas. Det är ändå ganska svårt att genomföra. För att välja ett polisdistrikt som ligger nära till hands för mig, nämligen Simrishamns polisdistrikt som inkluderar även Tomelilla tätort, kan jag nämna att det där över huvud taget inte finns några kollektiva transportmedel som fungerar ens på dagen. Hur skall man då kunna använda sådana när man på kvällstid får ett larm från Tomelilla? Justitieministerns besked stämmer ganska dåligt med de förhållanden som råder ute på landsbygden. Justitieministern framhöll i sitt andra inlägg, att det har uttalats att medelsknappheten inte får gå ut över den allmänna bevakningen. Kan då inte justitieministern ge exempel på hur man skall förfara med polisverksamheten, om nedskärningarna av anslagen inte skall få gå ut över bevakningen, samtidigt som kostnaderna för denna ökar? Beskedet om att kollektivtrafiken skall utnyttjas kan jag inte acceptera — det är inget riktigt svar på frågan.
Herr talman! Om det från något polisdistrikt har sagts att medlen inte förslår till den egentliga polisverksamheten, måste det bero på att man där inte riktigt har uppfattat föreskrifterna, trots att de enligt min mening är helt klara och tydliga. Det är meningen att man skall göra besparingar, och sådana kan göras på många sätt, utan att polisverksamheten därmed försämras. Om en polismyndighet finner, att trots de planeringsoch besparingsåtgärder som har vidtagits de tilldelade medlen inte räcker, får den begära ytterligare medel från rikspolisstyrelsen.
Herr talman! Om något enskilt polisdistrikt har uppfattat föreskrifterna felaktigt, är det naturligtvis mycket beklagligt. Då går ju detta ut över allmänheten, och det är definitivt inte bra. Min vädjan till justitieministern är därför att man i varje fall skall ha någon som kan tyda de krångliga direktiv som går ut till de enskilda polisdistrikten. Jag tror nämligen inte att man där inte är kapabel att förstå föreskrifternas innebörd — dessa måste i så fall vara mycket tillkrånglade. Under sådana förhållanden har justitieministern att göra en insats även när det gäller att förbättra den s.k. byråkratisvenskan.

Herr talman! Marianne Karlsson har frågat mig när jag avser att låta verkställa den av riksdagen begärda översynen av patentprocessen och sanktionssystemet inom patenträtten. Riksdagen begärde denna översyn i samband med att den i februari månad i fjol antog förslag om ganska omfattande ändringar i patentlagstiftningen. Sedan riksdagen antagit lagändringarna återstod visst arbete med ändrade verkställighetsföreskrifter. Så snart som detta hade slutförts, inleddes arbetet med att utarbeta direktiv för den översyn som riksdagen har begärt. Som ett betydelsefullt led i detta arbete har justitiedepartementet genom olika kontakter med bl.a. företrädare för uppfinnare och industri samlat in ytterligare upplysningar och synpunkter i saken. Med hänsyn till det nära nordiska samarbetet på patentområdet har samråd vidare ägt rum med berörda departement i Danmark, Finland och Norge. Ett utkast till utredningsdirektiv förelåg klart under december månad i fjol. Utkastet har därefter bearbetats ytterligare. Förhandlingar med de fackliga organisationerna enligt medbestämmandelagen pågår. Så snart förhandlingarna slutförts avser regeringen att fatta beslut om att tillsätta en utredning för den begärda översynen.

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern Romanus för svaret, som jag tycker var positivt.

Antalet mål om patentintrång är förhållandevis litet och i stort sett har de patentprocesser som förekommit varit civilprocesser mellan stora företag. Detta betyder rimligen inte att patentintrång bara förekommer mellan stora företag. Av allt att döma är små företag och små privatuppfinnare lika utsatta. Att detta ej syns i statistiken beror på att små företag och små egenuppfinnare saknar ekonomisk möjlighet att beivra patentintrång. Företag lockas att göra patentintrång i vetskap om att de inte löper risk att betala höga skadestånd. Ofta går intrånget inte att styrka eller också visar det sig omöjligt för patenthavaren att styrka skadan till följd av intrånget. Det är därför angeläget att patentlagens regler är så utformade att patenthavarens ensamrätt till patentet inte blir illusorisk utan att han har möjlighet att effektivt beivra ett patentintrång och få tillräcklig ersättning för den skada han åsamkats. De nuvarande reglerna om patentprocessen och sanktionerna är inte tillfredsställande, och de bör därför bli föremål för en sådan översyn som nu skall komma till stånd. Vid den översyn som nu skall göras bör också frågan om att införa vitesförbud som sanktion inom patenträtten prövas. I tidigare lagstiftningsärende har förslag om införande av sådana förbud avvisats med motiveringen att det inte fanns något utrymme för vitesregler eftersom patentintrång redan var straffbelagt. På senare år har dock en ny syn på förbudssanktionen kommit till uttryck, först i marknadsföringslagen och senare i firmalagen, där förbud införts som generell sanktion vid sidan av straff. Jag är glad över att arbetet med denna fråga kommit så långt som justitieminister Romanus har visat här i dag. Jag skulle nu bara vilja fråga justitieministern: Kommer man i direktiven för den översyn som skall göras också att ta med frågan om hur kostnaderna för patentprocessen skall kunna nedbringas?
Herr talman! Frågan om att försöka nedbringa kostnaderna i patentprocessen är en av huvudpunkterna i den utredning som skal! ske. De direktiv för utredningen som skall lämnas är tämligen utförliga. Jag räknar med att de kommer mycket snabbt, och sedan kan utredningen omedelbart sättas i
Herr talman! Jag tackar justitieministern för det ytterligare beskedet. Jag är säker på att översynen kommer så snart som möjligt och att den kommer att stärka de små patentinnehavarnas ställning.

Herr talman! Karl Erik Olsson har frågat mig dels om vilka slutsatser jag drar av Sveriges tidigare medlemskap i och utträde ur ormen, dels om vilka utgångspunkter regeringen har för en eventuell diskussion om medlemskap i EMS. Som Karl Erik Olsson framhåller i sin interpellation har Ministerrådet vid de Europeiska Gemenskaperna beslutat upprätta ett nytt europeiskt monetärt system . Avsikten var att EMS skulle börja fungera vid årsskiftet 1978 1979 och då ersätta den s.k. valutaormen. De svårigheter som uppstod i slutskedet av förhandlingarna förväntas bli lösta inom en snar framtid. Därefter kan EMS träda i funktion. Av EG-länderna har dock Storbritannien valt att stå utanför det egentliga valutasamarbetet. Vad gäller Karl Erik Olssons fråga om regeringens utgångspunkter för en eventuell anslutning till EMS, tillåter jag mig referera till avsnittet om valutapolitik i den nyligen offentliggjorda finansplanen . Herr Olssons interpellation avgavs innan beslutet att inte knyta kronan till EMS förelåg. Herr Olssons fråga har därmed i mycket redan besvarats. Regeringen och riksbanken har under höstens lopp analyserat föroch nackdelar med att i någon form ansluta kronan till EMS. Slutsatserna av dessa analyser ställdes mot erfarenheterna från vår nuvarande valutapolitik. Innan beslut togs att icke ändra vår valutapolitik var vi i kontakt med företrädare för de övriga tre stora partierna i finansutskottet. Regeringen bedömde det vara angeläget att utan onödigt dröjsmål ge besked om sin ståndpunkt, bl.a. för att skapa förutsättningar för en lugn valutautveckling. Beslutet den 14 december 1978 blev sålunda att inte delta i växelkursoch interventionsmekanismen inom EMS. Som svar på Karl Erik Olssons fråga om mina slutsatser av Sveriges tidigare associering till det västeuropeiska valutasamarbetet, den s.k. ormen, vill jag anföra följande. Vi har från svensk sida alltid hävdat att det behövs ett starkt internationellt samarbete på det ekonomisk-politiska området. Det klara sambandet mellan valutastabilitet och ekonomisk tillväxt gör det naturligt att aktivt stödja strävanden att skapa valutastabilitet. Men — och här citerar jag direkt ur den aktuella finansplanen — ”det hindrar inte att växelkurserna måste anpassas på lång sikt till förändringar i sådana fundamentala faktorer, som bestämmer ländernas konkurrenskraft — såsom produktivitetstillväxt, skillnader i offentliga sektorns tillväxttakt, ekonomiernas anpassningsförmåga m.m.”. Sverige deltar i strävandena att skapa bättre förutsättningar för ekonomisk tillväxt, i globala sammanhang bl.a. inom Internationella valutafonden och inom Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling . Ett regionalt baserat samarbete är ett led i strävandena att trygga den ekonomiska tillväxten. I mars 1972 ledde det västeuropeiska samarbetet på valutaområdet till att den s.k. ormen bildades. Till detta system var den svenska kronan ansluten mellan mars 1973 och augusti 1977. I samband med presentationen av regeringens stabiliseringsprogram hösten 1977, gavs en utförlig redogörelse för motiven att lämna den s.k. ormen. Men jag vill gärna nämna skälen ännu en gång. Att kronan ej kunde förbli i ormen berodde i korthet på, att den svenska ekonomin råkat i en fundamental obalans. Medan sysselsättningen sattes främst hos oss, gjordes prisstabiliteten till huvudsak i det dominerande ormlandet Västtyskland. Våra arbetskraftskostnader per producerad enhet ökade med mellan 25 och 30 96 mer än genomsnittet för ormländerna från 1973 till 1976. Vår obalans gentemot den starkaste valutan, den västtyska marken, blev allt större. På sensommaren 1977 bedömde vi vår kostnadsutveckling vara så allvarligt i otakt med den i ormländerna, att en fortsatt associering av kronan till ormen inte var möjlig. Risken för en fortsatt appreciering av den västtyska marken var stor. Samtidigt bedömdes tillväxten i den västtyska ekonomin bli långsam. Vi kunde inte samtidigt ha en apprecierande kronkurs och en långsam tillväxt i Västtyskland. Utvecklingen i Västtyskland 1978 bekräftade våra förväntningar. Erfarenheterna visar också att om prisoch kostnadsutveckling är i otakt, uppstår spekulativa kapitalrörelser mellan länderna. Vi ansåg det vara omöjligt att under de närmaste åren upprätthålla en så fast kursrelation till den starka västtyska marken som ormsamarbetet förutsatte. Den 29 augusti 1977 lämnade Sverige ormsamarbetet och kursstyrningen baserades i stället på en valutakorg. Målsättningen var, och är, att stabilisera kronans effektiva växelkurs — i stället för att som i ormen stabilisera kronkursen i förhållande till vissa valutor. Vårt nuvarande växelkurssystem har inneburit en lugnare kursutveckling för kronan, och de erfarenheter vi har haft av systemet med valutakorgen är positiva.
Herr talman! Jag ber att få tacka budgetministern för svaret på min interpellation. Jag finner svaret uttömmande, och det visar också på en stor samstämmighet i uppfattning. Jag är således glad att kunna konstatera att budgetministern och jag har samma uppfattning också vad det gäller anledningarna till att vi lämnade valutaormen — den frågan är i och för sig passerad vid det här laget, och debatten om den har vi redan haft. Vi har i Sverige en annan syn på sysselsättningspolitiken och prisstabiliteten än vad man har inom EG-länderna, och det var naturligtvis detta som gjorde att vi kom i en obalans med prisutvecklingen i våra konkurrentländer, vilket i sin tur så småningom ledde till att vi måste gå ut ur valutaormen. Det är givetvis väldigt viktigt att man ser på valutasamarbetet ur alla synvinklar. Ett vidgat valutasamarbete har mycket stor betydelse för svensk politik. Betydelsen ökar naturligtvis genom att ett samarbete innebär att vi knyts närmare de parter vi samarbetar med och att vi så småningom blir beroende av den politik som förs i dessa länder också på andra områden än de rent ekonomiska. När debatten om EMS kom upp på europeisk nivå var turerna ganska snabba. Jag skall gärna erkänna att jag i början av december när frågan var aktuell kände en stark oro för hur den svenska regeringen skulle behandla den. Jag hyste vissa farhågor för att de liberala tankegångarna skulle gå litet längre än vad de så småningom visade sig göra, och det var därför jag framställde den här interpellationen den 7 december. När beslutet fattades den 14 december kände jag tillfredsställelse med att det inte innebar någon knytning till det nya europeiska valutasamarbetet. Ett område som jag tog upp i min interpellation och som budgetministern inte har kommenterat är de nya frågor som man upplever har fått en allt större plats i den svenska inrikespolitiken. En stor del av det svenska folket upplever energi-, hushållningsoch ekologifrågor som väldigt viktiga. En mera bred syn på frågan om livskvalitet är också någonting som har trängt in i den svenska politiken. De här frågorna utgör vid sidan av frågorna om synen på sysselsättningen ett avsteg ifrån vad som är allmänt på europeisk nivå. Jag vill gärna veta hur budgetministern ser på olikheterna i den politik som förs och skulle också vilja veta vilka effekter skillnaderna kan få på ett eventuellt framtida samarbete.
Herr talman! Jag har knutit svaret på interpellationen till de två konkreta frågor som Karl Erik Olsson ställde och alltså inte kommenterat alla de resonemang som finns bakom dessa två frågor. På några punkter i de bakomliggande resonemangen har vi kanske samma synsätt, medan det på vissa andra punkter torde finnas vissa skillnader i uppfattningen. I sedvanlig ordning är interpellationssvaret alltså knutet till de konkreta frågorna. Jag kan instämma i att frågor om energi, hushållning och livskvalitet är, och säkerligen i än högre grad kommer att vara, betydelsefulla spörsmål i svensk ekonomi och svensk samhällsdebatt under de kommande åren. Jag vill dock tro att den debatten kommer att få en ökad tyngd också i andra europeiska länder. F. n. finns det inte någon anledning att väga in dessa i beslut om ett valutasamarbete och att med anledning av debatter och eventuella skillnader i synsättet länderna emellan ta upp nya diskussioner om ett svenskt valutasamarbete.
Herr talman! Jag delar budgetministerns uppfattning att de frågor jag nämnde säkert kommer att på sikt spela en ökad roll i alla industriländer. En fråga som jag tog upp i interpellationen och som har särskild betydelse för Sverige är Sveriges geografiska läge, vår regionalpolitik och vårt behov av en sådan. I budgetministerns svar noterar jag att det beträffande utträdet ur valutaormen står följande: ” Vi ansåg det vara omöjligt att under de närmaste åren upprätthålla en så fast kursrelation till den starka västtyska marken som ormsamarbetet förutsatte.” Här citeras alltså en tidigare uppfattning, där det talas om ”de närmaste åren”. Min fråga blir då: Står budgetministern fast vid att ”de närmaste åren” också gäller ett samarbete i EMS? Och när kan man i så fall förvänta sig initiativ från svensk sida till ett nytt samarbete när det gäller det europeiska valutasamarbetet?
Herr talman! När det gäller frågan om eventuella förändringar av det i december fattade beslutet tycker jag inte att man skall ge sig in på några tidsmässiga spekulationer eller på några definitioner av formuleringen från hösten 1977. Låt den i stället stå som den står! Den formulering som riksbanken använde, efter kontakter med regeringen och företrädare för de tre stora partierna i finansutskottet, var att man hade beslutat att f. n. inte delta i kursoch interventionsmekanismen inom EMS. Jag har inte anledning att nu aktualisera någon förändring av det beslutet.
Herr talman! Jag vill tolka detta ur min synpunkt så positivt som möjligt, dvs. så att det inte finns planer på inträde i något samarbete som liknar ormen eller vad som i dag är EMS och att vi i vissa hänseenden skall föra en självständig politik. Budgetoch ekonomiministern och jag har kanske olika uppfattningar i vissa detaljfrågor, men vi är i huvudsak överens om riktlinjerna för svensk politik i de här aktuella avseendena och om att det inte finns anledning till några nya ställningstaganden f. n.
Herr talman! Jag vill bara göra ett tillägg. Vi ansluter oss bägge klart till det beslut som fattats från svensk sida och till uppfattningen att det inte finns anledning att aktualisera någon ändring i det beslutet. Jag vill också understryka en formulering som fanns både i mitt interpellationssvar och i riksbankens beslut om att Sverige icke skulle delta i EMS, nämligen att vi på svenskt håll ändå ser positivt på att det nya valutasystemet kom till. Det är ju för den europeiska ekonomin och för världsekonomin av betydelse att det föreligger en valutakursstabilitet. Den positiva synen tycker jag att vi på svenskt håll har anledning att hysa, ochden Nr 69 går väl att förena med det svenska beslutet att vårt land icke nu skall delta i det Fredagen den europeiska valutasamarbetet.

Herr talman! Pär Granstedt har frågat mig dels vilka åtgärder den svenska regeringen har vidtagit för att kunna analysera orsakerna till kärnkraftskatastrofen i Lingen, dels vilka slutsatser jag drar av vad som hittills framkommit. Som svar på de båda frågorna vill jag anföra följande. Kärnkraftverket Lingen, Niedersachsen, färdigställdes 1968. Det är en lättvattenkokarreaktor med en termisk effekt av 520 MW. Den elektriska effekten är 256 MW, vilket inkluderar 82 MW från fossilbränsleeldade s.k. överhettare. Reaktorn är att betrakta som en demonstrationsanläggning. Kärnkraftverket togs ur drift 1977 beroende på problem i den icke-nukleära delen av anläggningen. Plutonium har använts som bränsle i reaktorn endast vid ett enda tillfälle. Detta skedde på hösten 1970 då, i experimentellt syfte, ett av reaktorns 284 bränsleelement ersattes med ett element med plutoniumbränsle. Tillstånd till detta försök hade givits av tillsynsmyndigheterna. Den kärnkraftskatastrof som Pär Granstedt syftar på skulle bestå i att det har skett en signifikant ökning av antalet canceroch leukemifall bland barn i närheten av kärnkraftverket i Lingen. Uppgifterna om denna s.k. kärnkraftskatastrof i Lingen härstammar från ett inlägg i en regional tysk läkartidning. I detta inlägg återges bl.a. uppgifter som har sammanställts av den statsvetenskapligt utbildade österrikaren Walter Soyka, vilken tillsammans med historikern Roland Bohlinge driver det privata Institutet för biologisk säkerhet. Enligt Soykas uppgifter skulle det finnas anledning att misstänka att det inom en radie av 80 km från kärnkraftverket i Lingen, mellan åren 1945 och 1978, har förekommit en signifikant ökning av antalet canceroch leukemifall bland barn. Varken Soyka eller den läkare som skrivit tidningsinlägget påstår emellertid att så är fallet. Tidningsinlägget innehåller sålunda endast en antydan om möjligheterna härtill på basis av vissa iakttagelser. Soykas antydningar baseras på uppgifter som han har erhållit som svar på annonser i lokalpressen eller vid samtal med bl.a. kyrkogårdsoch sjukhuspersonal. De av Soyka gjorda antydningarna har med kraft bemötts både av delstatens myndigheter och av myndigheter på förbundsregeringsplanet. Bl. a. socialministern i Niedersachsen har ifrågasatt Soykas vetenskapliga kompetens och hans undersökningsmetoder. Av tillsynsmyndigheternas statistik över radioaktiva utsläpp från Lingenverket och leukemifrekvensen i området framgår att utsläppen från Lingenverken har medfört en persondos i den närmaste omgivningen som har understigit I millirem 30 av tillåtet värde. Det kan nämnas att den naturliga strålningen inom området ger en persondos av ca 110 millirem/år. Vad beträffar leukemifallen inom det aktuella området konstaterar delstatens hälsovårdsministerium att dessa varken ligger över eller under delstatseller riksgenomsnittet. Det kan således konstateras att den kärnkraftskatastrof som Pär Granstedt talar om, att döma av tillgängliga fakta, inte har inträffat. Den svenska regeringen har därför inte haft anledning att vidtaga några åtgärder. Den slutsats jag drar av vad som framkommit är att det alltid finns skäl att kritiskt granska sensationella påståenden som görs i kärnkraftsdebatten.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Tham för svaret på min interpellation. Den interpellationen, som jag framställde i mitten på december, byggde på uppgifter i svensk, dansk, tysk och österrikisk press om kraftigt ökad frekvens av leukemi i anslutning till kärnkraftverket i Lingen. Dessa uppgifter var, vill jag påstå, oerhört alarmerande. Man hade konstaterat åtminstone 250 fall av leukemi och annan cancer bland barn inom ett område med åtta mils radie från kärnkraftverket. Det är en frekvens som naturligtvis är mycket, mycket högre än vad som kan anses normalt. Denna mycket högre frekvens skulle ha blivit märkbar efter 1968, när kärnkraftverket togs i drift. I sitt svar på min interpellation förnekar statsrådet Tham att den här ökningen av cancer skulle ha inträffat, i varje fall med utgångspunkt i de tillgängliga uppgifterna, som statsrådet säger. Om det nu är så att larmrapporten är helt felaktig, att ökningen inte har förekommit, att de här 250 fallen aldrig var 250 fall av leukemi, är det naturligtvis mycket glädjande, och jag hoppas alltså att statsrådet Tham har rätt. Tyvärr kan jag däremot inte känna mig övertygad om att så skulle vara fallet. Det som anförs i statsrådet Thams svar kan dess värre inte lugna mig på denna punkt. Det finns en hel del punkter i svaret som kräver kommentarer. Statsrådet tar upp undersökningsmetoderna som ifrågavarande institut har tillämpat och konstaterar att man har använt sig av annonser i lokalpressen och samtal med bl.a. kyrkogårdsoch sjukhuspersonal. Det där låter naturligtvis ganska lätt. I varje fall enligt de uppgifter jag har finns det i Niedersachsen inte någon rapportskyldighet i samband med inträffade cancerfall. Därför finns det tydligen inte någon tillförlitlig cancerstatistik att gå till. Det är inte så konstigt. I Sverige har vi rapportskyldighet när det gäller cancer sedan mycket lång tid tillbaka, men bearbetningsläget gör att man inte heller i Sverige skulle kunna hitta tillförlitlig statistik för att konstatera cancerfrekvens under de senaste tio åren, i varje fall inte utan ett mycket omfattande arbete. I Niedersachsen har man sålunda varit hänvisad till fältundersökningar, där man utnyttjat annonser och samtal med berörda personer. Man har också, enligt de redovisningar som jag fått del av, bedrivit direkta fältarbeten i byarna och varit ute och talat med folk. Dessa metoder är kanske inte så sofistikerade, men det är förmodligen vad man kan ta till i ett fall som detta, när det tydligen inte finns ordentliga register att gå till. Dessutom konstaterar statsrådet att de som lett undersökningen inte är medicinare, vilket säkert är alldeles riktigt. Men det innebär naturligtvis inte att de inte haft tillgång till medicinsk expertis när de skulle bedöma det här materialet. Det som ändå är huvudargumentet i interpellationssvaret är att de berörda myndigheterna har dementerat både uppgifterna om en förhöjd frekvens av leukemi och misstanken om att några farliga utsläpp av radioaktivitet kan ha förekommit. De myndigheter som det hänvisas till i svaret är tillsynsmyndigheterna på kärnkraftsområdet och på hälsovårdsområdet. Det är alltså just de myndigheter i Västtyskland som skulle ha haft ansvaret för att någonting sådant som det man nu misstänker inte skulle kunna inträffa. De som har ansvaret i Niedersachsen, och även i Västtyskland som helhet, för att något sådant inte får hända säger nu att det inte heller har hänt. — Det är den grund som statsrådet Tham har när han med utgångspunkt i tillgängliga uppgifter säger att det inte har hänt. När man bara hänvisar till den ena parten, nämligen till den som i detta fall är på svarandesidan, tycker jag för min del att detta är en högst otillfredsställande bevisföring för påståendet att den misstänkta kärnkraftskatastrofen inte har inträffat. Jag skulle vilja fråga statsrådet Tham om den svenska regeringen inte har haft några andra källor vid sin bedömning av att denna katastrof inte har inträffat än bara de ansvariga myndigheternas dementier. I avslutningen på sitt interpellationssvar säger statsrådet med en viss ironisk touche att slutsatsen blir att ”det alltid finns skäl att kritiskt granska sensationella påståenden som görs i kärnkraftsdebatten”. Jag delar helt och hållet den uppfattningen, men jag tycker att det då är viktigt att den kritiska granskningen inte bara gäller uppgifter som kommer från miljövårdsintressena, utan att den kritiska granskningen också gäller de uppgifter som kommer från de ansvariga myndigheterna. Jag undrar därför: Har regeringen gjort någon sådan kritisk granskning?

Herr talman! Jag vill först konstatera att när de här sensationella uppgifterna först kom fram i den västtyska debatten ledde det självfallet till att man på politiskt håll tog upp dessa frågor för att få klarhet i om någonting av det här slaget verkligen hade förekommit. Detta ledde fram till under sökningar både på delstatsnivå och av förbundsregeringen, och frågan aktualiserades också i förbundsdagen. Undersökningarna företogs såväl av de regionala miljövårdsmyndigheterna som av de federala myndigheterna. Vid de undersökningar som då genomfördes framkom emellertid ingenting som styrkte de uppgifter som hade lämnats av Soyka. När man kritiserade undersökningsmetodiken — vilket, självklart nog, genomgående skedde på allt tillgängligt vetenskapligt håll — medgav också Soyka vid en presskonferens att den metodiken naturligtvis hade sina brister. Det är onekligen ett understatement. När det gäller leukemifallen är det inte riktigt att det inte förelåg några uppgifter om dem. Det finns vissa hälsodata som utges, och i samband med diskussionen av dessa kunde konstateras, enligt 1977 års hälsovårdsdata, att antalet dödsfall på grund av leukemi i förbundsrepubliken sedan 1965 med hänsyn till befolkningens åldersstruktur varit nära nog konstant. Sedan dessa klarlägganden har gjorts har någon vidare debatt egentligen inte förekommit hos någon av parterna — i förbundsdagen och på annat håll i Västtyskland har man ansett att dessa uppgifter är felaktiga. Jag måste säga att det inte är utan en viss beklämning som jag har tagit del av Pär Granstedts interpellation och i viss mån också av det som Pär Granstedt nu sade. Både interpellationen och Pär Granstedts inlägg här belyser enligt min mening på ett ganska dystert sätt med vilka fördomsfria metoder en ansvarig centerpartistisk riksdagsman vill föra energidebatten. Vi är nog alla ense om att det är en stor och avgörande fråga för vårt lands framtid. Den handlar om den kanske mest grundläggande delen av vår försörjning — hur vi skall få fram energi för att värma våra bostäder, driva våra industrier och hålla vår transportapparat i gång. En viktig del av energidebatten är hur vi skall få fram energisystem som åstadkommer minsta möjliga skada på natur och människors hälsa. Det är en allvarlig och komplicerad debatt, och många människor känner av naturliga skäl osäkerhet och kanske oro inför många uppgifter som förekommer i debatten. Jag menar att detta förhållande ställer särskilt stora krav på ansvar och eftertanke hos de politiker som vill delta i debatten. Just med tanke på frågans vikt måste alla uppgifter och föregivna fakta noga prövas och granskas. Att de sedan kan tolkas och värderas på olika sätt är en annan sak. Tyvärr måste jag konstatera att Pär Granstedt nu liksom tidigare visar att han inte vill ta på sig det ansvaret. Nu, liksom i tidigare debatter med mig i kärnkraftsfrågan, åberopar han siffror och uppgifter som vid närmare undersökning visar sig ha mycket dålig underbyggnad. Det är inga svårigheter för en riksdagsman i denna riksdag att närmare ta reda på bakgrunden och vad som har sagts i frågan i Västtyskland. Men detta hindrar inte Pär Granstedt från att i sin interpellation uttala sig med stor säkerhet. Han säger t. 0. m.: ”Det är nu uppenbart att kärnkraftverket i Lingen i Västtyskland har förorsakat en omfattande cancerdöd —-—--.” Hur kan Pär Granstedt påstå att detta är uppenbart? Alla föreliggande fakta tyder på att dessa uppgifter är felaktiga. Pär Granstedt tar då sin tillflykt till ett gammalt och välkänt debattknep. Han säger att alla de uppgifter som föreligger kommer från myndigheterna, de som har ansvaret för tillsynen. Utan skymten av bevis vill han alltså ifrågasätta de myndigheter som just har till uppgift att skydda människors liv och hälsa. Jag måste, herr talman, säga att det är svårt att känna någon respekt för de synpunkterna från en debattör som så uppenbart vårdslöst handskas med fakta. Pär Granstedt har frågat mig vad regeringen tänker vidta för åtgärder med anledning av den påstådda kärnkraftsolyckan. I själva verket tror jag att Pär Granstedt inte alls är intresserad av att få svar på den frågan. Han vet lika väl som jag att kärnkraftverk vid normal drift har en mycket låg skadlig inverkan på natur och människors hälsa. I själva verket är det den delen av kärnkraftsverksamheten som är den mest riskfria. Det var också full enighet på den punkten i energikommissionen och dess expertgrupp för miljö och säkerhet — även om det i andra avseenden rådde delade meningar. Pär Granstedt vet säkert också att effekterna från exempelvis fossileldade kraftanläggningar har en väsentligt större skadlig inverkan på människors liv och hälsa än normaldriften i kärnkraftverken. Men det är uppenbarligen inte det som Pär Granstedt är intresserad av i den här debatten, utan det förefaller som om han med utgångspunkt i helt obevisade uppgifter i västtysk debatt, uppgifter som flera gånger har blivit dementerade av de berörda myndigheterna, vill oroa och skrämma. Det är det, herr talman, som jag finner vara ett beklämmande inslag i en allvarlig energidebatt.
Herr talman! Energiministern väljer att låta debatten handla om min person och mitt sätt att föra diskussionen. Jag vet inte om det är det som är det väsentliga, och jag är litet förvånad över det sätt som energiministern för denna debatt på. Jag skall försöka att litet mer hålla mig till sakfrågan. När de här uppgifterna kom till min kännedom ansåg jag att det var något mycket allvarligt, om dessa händelser verkligen hade inträffat. Jag utnyttjade de kanaler som stod till mitt förfogande som enskild riksdagsledamot för att få frågan ytterligare belyst. Därvid framkom inte någonting som pekade på att det inträffade inte skulle vara så allvarligt som jag i första hand hade bedömt det. Detta är alltså bakgrunden till min fråga. Jag anser det vara min skyldighet att, om jag får kännedom om den här typen av alarmerande fakta, då också ta upp dem till politisk debatt. Att jag för den sakens skull av det ansvariga statsrådet blir beskylld för att använda mig av fördomsfria metoder tycker jag inte tyder på någon vilja till att stimulera en öppen debatt i den här frågan. Detta är en allvarlig och komplicerad debatt — det håller jag gärna med om. Jag deltar i debatten på många andra områden än just det som den här frågan hänför sig till, och det är viktigt att varje fråga kan tas upp till belysning. Sedan säger Carl Tham att jag hemfaller åt ett gammalt knep, när jag pekar på den situation som myndigheterna i denna fråga befinner sig i. Jag tycker faktiskt att det är viktigt att man kritiskt granskar också myndigheters uppgifter. Där kanske Carl Thams och min inställning skiljer sig. Jag konstaterar att om det är så att de uppgifter som har framkommit vid den här undersökningen är riktiga kommer det att ha en mycket skakande effekt i Västtyskland. De ansvariga myndigheterna skulle då få sin auktoritet i högsta grad undergrävd. Förmodligen skulle ledande personer få lämna sina poster. Det skulle innebära att hela grunden för kärnkraftspolitiken i Västtyskland skulle skakas. Jag hoppas att de som sitter på ansvariga poster i vederbörande tillsynsmyndigheter trots detta är beredda att redovisa också oförmånliga fakta. Men med kännedom om den mänskliga naturen tycker jag samtidigt att det är berättigat att säga att det finns en risk att en dementi från en ansvarig myndighet inte är det sista ordet i en fråga. Det finns motiv för att också kritiskt granska myndigheters uppgifter i en fråga där vederbörande myndigheter i så hög grad är de svarande som i det här fallet. Energiministern får ursäkta mig, men jag har funnit det motiverat att föra fram det här till debatt. Jag tycker att den redovisning som energiministern har lämnat här i riksdagen är otillfredsställande. Den har inte kunnat övertyga mig om att det inte kan ligga någonting bakom de här uppgifterna. Jag kommer — det vill jag framhålla — att också i andra sammanhang vara beredd att föra fram till riksdagen uppgifter som kanske kan vara irriterande för energiministern och som kan innebära att man ifrågasätter myndigheters uppgifter och agerande. Jag tycker att det är min uppgift som riksdagsman att föra fram även sådana fakta till debatt.
Herr talman! Pär Granstedt har alldeles fel. De här uppgifterna är inte irriterande för mig. Jag tycker snarast att interpellationen och det som Pär Granstedt här har sagt är en smula besvärande för honom själv. Pär Granstedt hade — det är självklart — alla möjligheter att närmare ta del av det material som föreligger i den här frågan. Pär Granstedt är inte obekant med utrikesförvaltningen. Man kan gå den vägen — det finns alla möjligheter för en riksdagsman att göra det — och ta fram ett mer fylligt material. Pär Granstedt hade då, om han även efter detta hade velat ta upp frågan till diskussion, i sin interpellation klart kunnat ange att dessa uppgifter minst sagt var synnerligen osäkra och att ingenting egentligen hade framkommit som styrkt dem, men att det likväl kunde vara intressant att få frågan ventilerad. Men det gjorde nu inte Pär Granstedt, utan i stället skrev han i inledningen till sin interpellation att det var uppenbart att en kärnkraftskatastrof hade inträffat. Jag har inte fått svar på min fråga hur Pär Granstedt kan skriva att det är uppenbart att en katastrof har inträffat när inga fakta har framkommit som tyder på att det är riktigt. Myndigheter skall kritiskt granskas, säger Pär Granstedt. Ja, det är alldeles riktigt. Men i den mån man vill göra en sådan kritisk granskning måste man ha något på fötterna. Man måste lägga fram fakta och argument som har någon sorts grund och verkan. Men hur är det i det här fallet? Finns det någonting sådant? Nej, hittills har ingenting sådant presenterats.

Det är också ett område där det hittills — oavsett hur man ser på kärnkraften — har rått en relativt stor enighet. Det är också ett område där kontrollåtgärderna är många, där det förekommer reguljära mätningar, där man har mycket bestämda riktvärden och där man har en hygglig kunskap om sambandet mellan stråldoser och tänkbara cancerogena effekter. Det är alltså ett område där kunskapen är stor och där det finns särkild anledning att granska påståenden som antyder — utan några rejäla fakta bakom — att normal drift av kärnkraftverk skulle leda till betydande cancereffekter bland den omgivande befolkningen. Jag tycker inte att det är att föra en rimlig debatt på det här området eller att granska myndigheternas uppgifter när man för fram synpunkter av det här slaget.
Herr talman! Statsrådet Tham säger att det jag har tagit upp här inte är irriterande för honom. Ändå ägnar han sig huvudsakligen åt att göra personangrepp på mig och mitt sätt att bedriva politiskt arbete, något som faktiskt är ganska sällsynt i den här kammaren. Jag vill inte försöka analysera varför han känner ett behov av att föra över debatten från sakfrågan till min person, men misstanken kvarstår att frågan kanske trots allt var irriterande för statsrådet Tham. Carl Tham säger att inga fakta har framkommit som skulle ange att det kunde förekomma ökad cancerfrekvens i det aktuella området. Han frågar hurjag kan påstå att det är uppenbart, när inga sådana fakta har framkommit. Jag vill påstå att sådana fakta har framkommit. Det har också redovisats i min interpellation. Sedan har dessa fakta dementerats av berörda myndigheter, men det kanske inte är så förvånande. Här står uppgift mot uppgift. Låt oss konstatera det. Det kan vara riktigt att jag, om jag hade haft tillgång till de här dementierna innan jag skrev interpellationen — vilket jag trots ansträngningar inte hade — skulle ha uttryckt mig något mer nyanserat. Men jag skulle aldrig ha gått så långt som statsrådet Tham gör i en situation där uppgift står mot uppgift — som i det här fallet — att jag utan vidare sagt att inga fakta har framkommit och att saken följaktligen skulle vara helt solklar. Det är därför jag vidhåller det jag sade redan i min första replik, att den kritiska granskningen skall gälla inte bara miljöintressenter som tar upp detta utan också de berörda myndigheternas svar och dementier. Och jag har inte fått något svar på den fråga som jag också ställde redan i mitt första inlägg: Har regeringen försökt bygga sin bedömning av vad som hänt eller inte hänt på några andra källor än de ansvariga myndigheternas uppgifter?
Herr talman! När vi granskat den här frågan har vi naturligtvis varit hänvisade till de uppgifter som finns och presenterats i samband med den väsentligt grundligare analys av den här frågan som av naturliga skäl skett i Västtyskland. De påpekanden och konstateranden som skett i debatten där har givit vid handen det som jag här gett uttryck för. Anledningen till att jag framför allt har kommenterat den typ av debatt som Pär Granstedt gärna vill föra i de här frågorna är att jag menar att det är viktigt att innan man framför sensationella påståenden av det här slaget verkligen noga granska sina källor. Det duger inte med att säga att uppgift här står mot uppgift. Man måste göra en bedömning av hur sannolika de olika uppgifterna kan vara, på vilken kompetens och kunskap de är byggda osv. Och det är den granskningen som Pär Granstedt inte har gjort. Han säger nu att han kanske, om han känt till de här dementierna, nyanserat sin interpellation. Ja, det är bra det. Men jag kan inte undgå att påminna mig att jag har fört debatter tidigare, i andra och på sitt sätt kanske mindre centrala eller livsavgörande frågor, där det varit på samma sätt. Pär Granstedt har åberopat siffror som vid närmare eftertanke och under intryck av den debatt vi fört i frågan visat sig inte särskilt hållbara, och Pär Granstedt har då återigen retirerat till ståndpunkten att här står fakta mot fakta, åsikt mot åsikt. Det räcker inte. Man måste kunna ha en bedömning av hur trovärdiga uppgifterna är som förekommer i debatten.
Herr talman! Jag upprepar att jag utnyttjat de resurser som stått till mitt förfogande som riksdagsman för att ta reda på fakta i det här målet. Nu tycker Carl Tham att det är otillräckligt och att jag skulle ha gjort en grundligare analys, och det kan man naturligtvis alltid tycka. Jag förmodar att regeringen kommer med förslag som ger riksdagsmännen de resurserna i så fall. Men vad som förvånar mig, herr talman, är att regeringen med sina ganska obegränsade resurser inte gjort en grundligare analys av fakta utan nöjt sig med att i interpellationssvaret redovisa den ena partens uppgifter. Det är vad jag tycker är anmärkningsvärt. Om statsrådet Carl Tham ställer kravet på mig att — med en enskild riksdagsmans utredningsresurser — noga analysera de uppgifter jag kommer med i min interpellation, då är det klart att det ansvaret faller mångfalt tyngre på regeringen och ett statsråd när uppgifter presenteras i ett interpellationssvar. Och jag vidhåller fortfarande att uppgifterna här är en partsredovisning från de ansvariga myndigheterna som regeringen inte har försökt verifiera på något sätt. Därför står uppgift mot uppgift. Förra gången vi diskuterade, statsrådet Tham och jag, gällde det kärnkraftens ekonomi. Där redovisade jag en amerikansk kongressrapport, som angav den mycket stora ovisshet som råder när det gäller kärnkraftens följdkostnader. Då valde statsrådet Tham också att gå på det blanka förnekandets väg och precis som här hävda att det inte finns några problem. Den gången hade jag ingen anledning att slå till reträtt, och det har jag inte i principfrågan här heller. Jag var den gången förvånad över att statsrådet här i kammaren på så dåligt underlag kunde uttala sig med sådan tvärsäkerhet om fakta kring kärnkraften. Jag är också den här gången förvånad över att statsrådet så säkert som han ändå gör i interpellationssvaret uttalar sig om att någon olycka över huvud taget inte har inträffat här och att de uppgifter som Institutet för biologisk säkerhet presenterar är helt gripna ur luften. Det är en förvånande tvärsäkerhet. Det finns ingenting i interpellationssvaret eller i det som sedan har framkommit som övertygar mig om att den tvärsäkerheten från statsrådets sida är motiverad.

Herr talman! Bernt Nilsson har frågat mig dels vilka åtgärder jag ämnar vidta för att Kalmar kommun skall erhålla ett snabbt besked om banvalet m.m. för den civila flygtrafiken vid Kalmar flygplats, dels om regeringen är beredd att snabbt ställa medel till förfogande så att erforderliga investeringar vid Kalmar flygplats kan genomföras. Riksdagen beslöt i maj 1975 att Kalmar flygflottilj, F 12, skall läggas ned. I propositionen uttalade föredragande departementschefen att han förutsatte att den civila flygtrafiken i Kalmar skall kunna bedrivas på ett för regionen tillfredsställande sätt, även om den militära verksamheten vid F 12 avvecklas. I maj i fjol tillkallades en kommitté med uppdrag att utreda vissa frågor beträffande luftfartens roll i en samordnad trafikpolitik m.m. — den s.k. lufttransportutredningen. Huvuduppgiften för utredningen är att med utgångspunkt i en översiktlig analys av det inrikes flyglinjenätet föreslå en lämplig flygplatsstruktur som i första hand tillgodoser kraven på tillfredsställande interregionala flygtransporter. Inom ramen för regeringens uppdrag till luftfartsverket utreder verket vilka åtgärder som behöver vidtas på Kalmar flygplats på kort sikt. Verket utarbetar också en dispositionsplan för ett långsiktigt användande av flygplatsen. Arbetet med dispositionsplanen, som också sker i samråd med bl.a. kommunen, beräknas komma att avslutas inom den allra närmaste framtiden, vilket innebär att kommunen inom kort kan erhålla besked om Vad gäller frågan om att ställa medel till förfogande för behövliga investeringar på Kalmar flygplats är jag givetvis beredd att snabbt pröva de förslag till medelsanvisning som kan komma från luftfartsverket med anledning av regeringens uppdrag.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

Men före det finns ett avsnitt som gör mig konfunderad. Endera har kommunikationsministern inte läst min interpellation eller också har hon läst den och glömt den, och sedan har kommunikationsministern haft dåliga rådgivare och uppgiftsinsamlare som författat svaret. Där sägs nämligen att verket också utarbetar en dispositionsplan för Kalmar flygplats och att Kalmar kommun därvid medverkar. Planen beräknas vara klar inom den närmaste tiden, ”vilket innebär att kommunen inom kort kan erhålla besked om banvalet”. Jag hoppas att det är riktigt att vi inom kort i varje fall skall få besked. Men i övrigt är svaret obegripligt och som jag ser det felaktigt — möjligen kan jag ha fel. I min interpellation skrev jag att luftfartsverket tidigare utlovat att en diskussionsplan skulle vara klar redan 1974. Men först i januari 1977 startades arbetet med denna plan för flygplatsen i Kalmar. I den arbetsgrupp som arbetat fram planen har representanter för luftfartsverket, försvaret, Linjeflyg, länsstyrelsen i Kalmar län och Kalmar kommun ingått. I januari 1978 var arbetsgruppen klar med planen, och man var enig om dispositionen i stort inkl. banval och plats för nytt stationshus. Det var vad jag uppgav i min interpellation. Jag har undersökt Kalmar kommuns medverkan och enligt uppgift medverkar man icke i något som helst dispositionsplansarbete f.n. Det arbetet är färdigt. Det var färdigt redan 1978. Jag har planen här och kommunikationsministern kan få ta del av den efter interpellationsdebatten. Jag skulle vilja be kommunikationsministern om ett förtydligande, en förklaring av vad som avses med den här delen av svaret. Jag tror det ligger till på det här sättet: Dispositionsplanen var klar redan i januari. Luftfartsverket har daterat den till juni 1978. I planen var som sagt luftfartsverkets representant enig med övriga deltagare i planarbetet. Man föreslog just att bana 16 80 för att fullfölja den plan man varit med om att utarbeta. Trots att den militära flygverksamheten börjar avvecklas den 30 september i år har luftfartsverket enligt budgetpropositionen icke begärt några som helst medel för att klara av den saken. Ändå var man enig om planens utformning då den författades. Jag måste därför ställa frågorna: Varför bedriver man denna förhalning? Vad är det egentligen man väntar på inom luftfartsverket? Skall det behöva ta över ett år för luftfartsverket att bestämma sig i en sådan här fråga? Det tycker jag är svagt och det är anledningen till att jag interpellerar i frågan. Militärflyget har beslutat sig för att använda bana 16/34 för sin fortsatta temporära verksamhet i Kalmar. Det borde därför vara naturligt för civilflyget att använda samma bana, i all synnerhet som ett sådant beslut skulle sammanfalla med Kalmar kommuns intressen. Luftfartsinspektionen har också yttrat sig över dispositionsplanen och meddelat att man för sin del anser att bana 16/34 är den lämpligaste. Dessutom har luftfartsinspektionen påtalat att det är angeläget att installationen av ILS påbörjas och färdigställs utan ytterligare dröjsmål. Den dispens som f. n. gäller för bana 05/23 och dess hinderfrihet gäller t.o.m. juni 1981. Därefter är luftfartsinspektionen icke beredd att medge ytterligare dispens. Det börjar således bli bråttom med den här frågan. Jag vet inte varför luftfartsveket nonchalerar luftfartsinspektionens påpekande om att installationen av ILS är mycket angelägen och bör komma till stånd utan dröjsmål. Varför begär inte luftfartsverket medel åtminstone till detta i årets budgetsproposition? Det skulle vara intressant att höra vilken uppfattning kommunikationsministern har i den här frågan. Det är nu ett år sedan dispositionsplanen färdigställdes, och nog borde man kunna få fram ett besked och begära medel. Måste det hända någon olycka eller skall man pressas till den yttersta gränsen, innan luftfartsverkets handlingsförlamning släpper och det uträttar någonting i den här frågan? Kalmar kommun väntar på besked för att kunna lägga upp sin planering, och det är av stor ekonomisk betydelse för den att få reda på banvalet. Försvarets fastighetsnämnd har varit i Kalmar och väntar också på besked för att kunna förhandla om de fastigheter som blir friställda i och med F 12:s nedläggning. Arbetsmarknadsverket väntar på besked från luftfartsverket. Trots detta kommer det ingenting. Alla väntar på besked, men luftfartsverket bara dröjer. Jag ställer än en gång frågan: Vad väntar luftfartsverket egentligen på? Kanske kan kommunikationsministern ge en förklaring? Är det inte skäl att påskynda luftfartsverket så att det fattar beslut i den här frågan och vi får klarhet någon gång? Jag vill ändå tolka kommunikationsministerns svar så, att hon är beredd att positivt följa upp de två tidigare regeringarnas utfästelser i vad gäller Kalmar flygplats. I annat fall skulle jag vilja ha ett besked om saken.

Herr talman! Av vad som sagts här i debatten förefaller det att finnas skäl att reda ut vissa begrepp. Vad beträffar det planförslag som Bernt Nilsson visade upp är det inte tillräckligt att en person från luftfartsverket sitter med när man utarbetar ett sådant. Det går sedan till luftfartsverket centralt, och verket har inte funnit att det här planförslaget var tillräckligt beslutsunderlag och har därför inte fastlagt dispositionsplanen slutligt ännu. Men det kommer att ske inom kort, som jag sade i mitt svar. I fråga om luftfartsverkets möjligheter att nonchalera luftfartsinspektionens beslut vill jag påpeka att luftfartsinspektionen är en självständigt beslutande myndighet. En dispositionsplan är ens.k. fysisk perspektivplan som anger hur marken inom ett visst, avgränsat område skall användas i framtiden. Luftfartsverket utarbetar successivt dispositionsplaner för sina flygplatser. När en dispositionsplan är fastlagd, vilket sker i samråd med berörda intressenter, kan övrig planering som på något sätt är beroende av flygplatsens framtida disposition genomföras. En helt annan fråga är när de investeringar som följer av dispositionsplanen skall genomföras. Det får bedömas med utgångspunkt i de behov som föreligger vid olika tidpunkter och den budgetmässiga situationen då. När olika delar av en dispositionsplan behöver förverkligas underställs frågan regering och riksdag av luftfartsverket genom framställning om investeringsmedel. Bernt Nilsson efterlyser snabba investeringsbeslut. Jag kan försäkra herr Nilsson att regeringen snabbt kommer att pröva de förslag till medelsanvisning som kan komma från luftfartsverket med anledning av regeringens uppdrag. Härigenom garanteras civil flygtrafik på Kalmar flygplats under de närmaste åren. Visar det sig att de investeringar som eventuellt behöver genomföras nu kräver en längre avskrivningstid, är det självklart att de görs i linje med det långsiktiga användandet av flygplatsen. Lufttransportutredningen har till uppgift att lämna förslag till den framtida flygplatsstrukturen i hela landet. Att föregripa regeringens och riksdagens beslut med anledning av utredningens förslag genom att nu besluta om investeringar på lång sikt för en särskild flygplats framstår inte som rimligt.

Herr talman! Nu säger kommunikationsministern att det inte är tillräckligt att en representant från luftfartsverket sitter med i en utredning utan att man måste undersöka den här saken närmare. Men det är ändå så att dispositionsplanen är daterad av luftfartsverket i juni 1978. Vill man sedan ändra på den, är det naturligtvis en annan sak. Själva dispositionsplanen är klar — det råder inget tvivel om det. Frågan om investeringarna får man självfallet ta upp vid ett senare tillfälle — det är jag fullt medveten om. Luftfartsverket måste först göra framställningen — eller bör i varje fall lämpligen göra det. Men det är detta som här inte sker. Luftfartsverket är ju handlingsförlamat och kommer inte med något besked i något avseende när det gäller den här frågan. Det är mycket viktigt att flyget på Kalmar fungerar, eftersom vi saknar snabba tågförbindelser, exempelvis till Stockholm. Vi har dåliga kommunikationer över huvud taget, och därför har flyget mycket stor betydelse för oss regionalt sett. Dessutom ökar trafiken på Kalmar flygplats snabbare än vad som är genomsnittligt på flygplatserna i landet. Därför kan det inte bli tal om annat än att man även i fortsättningen måste ha flyg. För 1978 har ökningen varit inte mindre än 21,2 96 i jämförelse med 1977 års siffror. Det visar ju vilken utveckling vi har på detta område. Sedan säger kommunikationsministern att man bör avvakta lufttransportutredningens förslag. Det har sagts i kommittéberättelsen att den utredningen skulle vara färdig 1979. Men hittills har den endast haft ett enda sammanträde, och ledamöterna räknar i varje fall med att den icke kommer att bli färdig förrän någon gång i början på 1980-talet. Huruvida det är riktigt skall jag lämna därhän, men det finns stor risk för att utredningen inte blir klar 1979. Luftfartsinspektionen ger inte dispens för bana 05/23 och dess hinderfrihet längre än till juni 1981. Då måste man vara klar på något sätt. Jag vet att luftfartsinspektionen självfallet är fristående i förhållande till luftfartsverket. Det är ju därför som det är bråttom med denna fråga. Det är lika bråttom när det gäller luftfartsinspektionens påpekande om ILS, som man har skjutit på undan för undan därför att man har varit osäker på hur det skulle bli med militärflyget osv. Men nu är ju beslutet angående militärflyget klart, och följaktligen borde man kunna bestämma sig för vilken bana man skall ha. Jag hoppas att kommunikationsministern har rätt och att vi får ett besked inom kort. Som jag sade förut är det tre instanser som väntar på besked: Kalmar kommun, försvarets fastighetsnämnd och arbetsmarknadsverket. Jag skulle vilja hemställa att kommunikationsministern försöker påskynda detta ärende och göra vad som går att göra, så att man får klarhet i frågan. Och vad tänker kommunikationsministern göra om man icke kan få banvalet och banorna klara till juni 1981?
Herr talman! Först en kort sakupplysning. Lufttransportutredningen sammanträder sedan tio minuter tillbaka för fjärde gången i år, och enligt den uppgift jag har fått kommer lufttransportutredningen att vara färdig under detta år. Bernt Nilsson frågade vad som skulle hända om ingenting är klart till 1981. Jag förutsätter att luftfartsverket, i enlighet med det uppdrag som regeringen har givit luftfartsverket, också fullföljer det uppdraget inom den tid som är nödvändig.

Herr talman! Pär Granstedt har frågat mig vilka de avgörande motiven har varit bakom den svenska regeringens beslut att bevilja exportkreditgarantier för kärnkraftsexport till Turkiet, om detta beslut har föregåtts av någon utrikespolitisk bedömning samt hur den svenska regeringen allmänt ser på frågan om svensk kärnkraftsexport till ett land med Turkiets utrikespolitiska läge. Syftet med exportkreditgarantier är att svenska exportföretag skall ges möjlighet att konkurrera med andra länders företag på jämförbara villkor. Den aktuella exportaffärens försäljningsbelopp är så stort att affären inte skulle kunna genomföras av något svenskt företag utan tillgång till exportkreditgaranti. Beslut i garantifrågor fattas av exportkreditnämnden. På grund av affärens storlek har nämnden dock hänskjutit detta ärende till regeringen. Regeringen har beslutat uppdra åt exportkreditnämnden att meddela garanti för affären. En utfästelse om exportkreditgaranti har därefter beviljats av nämnden. Denna utfästelse är så konstruerad att garanti ej träder i kraft om inte tillstånd beviljas för utförsel av den berörda utrustningen från Sverige. Motivet för regeringens beslut har således varit en önskan att ge det svenska företaget möjlighet att fortsätta delta i förhandlingar med köparen. Utan en utfästelse om exportkreditgaranti skulle man annars ej kunna delta i den internationella konkurrensen om denna affär. Om den svenske leverantören får ordern återstår sedan för regeringen att pröva frågan om utförseltillstånd. Någon ansökan om sådant tillstånd har ännu ej inkommit till regeringen. Vid prövning av en ansökan om utförseltillstånd utgår man från dels de förpliktelser som åvilar Sverige genom vår anslutning till internationella överenskommelser på kärnenergiområdet, såsom icke-spridningsfördraget och Londonriktlinjerna, dels säkerhetsförhållandena i mottagarlandet. Med säkerhet avses i detta sammanhang både risken för avledning av klyvbart material för tillverkning av kärnvapen och anläggningens handhavande på ett säkert sätt. Som ett absolut villkor för utförseltillstånd har regeringen angett att mottagande icke-kärnvapenstat skall vara ansluten till icke-spridningsfördraget eller ha godtagit minst motsvarande kontroll över all egen kärnkraftsverksamhet av det internationella atomenergiorganet IAEA, som bl.a. utövar den internationella kontrollen på kärnenergins område. Bland de krav som regeringen uppställer med utgångspunkt i bl.a. Londonriktlinjerna ingår fysiskt skydd mot ockupationer, stöld, sabotage och skydd mot miljörisker. Avgörande för den utrikespolitiska bedömning som föregått regeringens beslut om exportkreditgaranti har varit Turkiets politiska vilja att avstå från kärnvapen för egen del. Den turkiska ratificeringen av icke-spridningsfördraget som väntas inom kort kommer att innebära att landet avgett en bindande försäkran härom. Slutligen kan noteras att de särskilda kontrollåtaganden som vi kräver om en affär kommer till stånd också syftar till att säkerställa att den svenska exporten inte heller på längre sikt skulle kunna leda till kärnvapenspridning. Om Asea-Atom får ordern i fråga, kommer detta att skapa sysselsättning inom den svenska verkstadsindustrin på ca 15 000 manår. Sysselsättningshänsyn är således ett viktigt motiv till det fattade beslutet. Ordern har naturligtvis också betydelse för den teknologiska utvecklingen på detta område i företaget liksom för Asea-Atoms möjligheter att fortsättningsvis konkurrera om order på den internationella marknaden.

Herr talman! Jag ber att få tacka handelsministern för svaret på min interpellation. Svaret innehåller till sin huvuddel en redovisning av gällande praxis för hur ett sådant här ärende skall handläggas. Men trots denna utförliga redovisning kvarstår en viss oklarhet om när och var den politiska bedömningen av om Turkiet är ett lämpligt land att exportera kärnkraft till kommer in. Av redovisningen av den allmänna praxisen får man till att börja med uppfattningen att en sådan bedömning kommer att ske först i samband med att utförseltillstånd skall lämnas. Längre fram i svaret påpekas det dock att en utrikespolitisk bedömning gjordes redan innan regeringen gav klartecken till Asea-Atom i fråga om exportkreditgarantier. Även om det formella ställningstagandet görs först i samband med bedömningen av om utförseltillstånd skalllämnas, är det naturligtvis rimligt att regeringen i princip tagit ställning i samband med att man gav exportkreditgarantier, vilket jag också har utgått ifrån. Det skulle naturligtvis inte vara särskilt lyckat om Asea-Atom förhandlade länge och väl med Turkiet, och kanske rent av tog hem ordern, och att man sedan skulle vara tvungen att meddela att den svenska regeringen inte ville låta företaget ta hem ordern. Det finns anledning att se litet närmare på den utrikespolitiska bedömning som gjorts och som redovisas i svaret. Där sägs: ”Avgörande för den utrikespolitiska bedömning som föregått regeringens beslut om exportkreditgaranti har varit Turkiets politiska vilja att avstå från kärnvapen för egen del.” Det sägs vidare att Turkiets vilja härvidlag kommer att ta sig uttryck i den väntade turkiska ratificeringen av icke-spridningsfördraget. Det är emellertid så — åtminstone enligt tidigare praxis — att ett lands NPT anslutning inte automatiskt leder till grönt ljus för export av kärnkraftsteknologi. I interpellationssvaret sägs också mycket riktigt att anslutning till NPT är ett absolut villkor för att regeringen skall lämna utförseltillstånd, men att detta inte är det enda villkoret. Det måste alltså tolkas så att även om en NPT-anslutning föreligger och även om Londonriktlinjerna tillämpas, så måste regeringen göra en bedömning från fall till fall. Det är vad som har gällt tidigare, och jag förmodar att det gäller fortfarande. I min interpellation har jag pekat på en rad faktorer som gör att det finns anledning att ställa sig tveksam till Turkiet som ett lämpligt land att exportera kärnkraft till. Jag har bl.a. framhållit att Turkiet är ett land vars inrikespolitiska stabilitet inte har varit särskilt stor under åren. Det innebär att en politisk vilja som kommer till uttryck hos den nuvarande turkiska regeringen inte nödvändigtvis måste kvarstå oförändrad med en framtida regim som kan tänkas komma till stånd i landet. Man måste därför bilda sig en uppfattning om hur pass välförankrat det politiska beslutet är. Turkiet har ju varit det land som tvekat i det längsta när det gäller att ansluta sig till NPT. Det är ganska många år sedan Sverige gjorde det, men för Turkiets del har detta inte blivit aktuellt förrän nu, och man har tvingats till det för att kunna skaffa sig kärnkraft. Man måste alltså fråga sig: Finns det starka krafter i Turkiet som vill bibehålla en handlingsfrihet och som vill hålla möjligheterna öppna att i ett tänkt läge skaffa sig kärnvapen? Att så är fallet är den enda förklaringen till den tveksamhet som regeringen har visat i fråga om anslutning till NPT. Också uttalanden från militära kretsar i Turkiet pekar på att denna önskan om en handlingsfrihet att kunna hålla möjligheten öppen för en kärnvapenanskaffning finns. Detta gör att man ytterligare måste fundera över hur pass hållbar den politiska viljan att avstå från kärnvapen är på litet längre sikt. Till detta måste, som jag påpekade i interpellationen, komma en bedömning av det utrikespolitiska läge som Turkiet befinner sig i. Man har där en traditionell motsättning till Grekland som vid flera tillfällen gjort att man varit på gränsen till en militär konflikt. Landet ockuperar delar av Cypern, det ligger i direkt anslutning till ett av världens mest inflammerade krisområden, Mellanöstern, och har dessutom mycket starka historiska band till detta område. Allt det här gör att jag tycker att det finns mycket starka skäl att sätta frågetecken för en svensk kärnkraftsexport till Turkiet. Det finns naturligtvis länder till vilka det är ännu orimligare att exportera kärnkraft, men problemen i samband med just Turkiet hör nog vid en internationell jämförelse till de svårare. Jag vill därför fråga Hadar Cars: Har man analyserat de problem som jag har tagit upp och, i så fall, vilket resultat har man kommit fram till vid analysen? Sedan pekade statsrådet på de möjligheter som öppnas om Asea-Atom får den här ordern. Man pekar då på den teknologiska utvecklingen i Asea-Atom och företagets möjlighet att fortsättningsvis konkurrera om order på den internationella marknaden. Nu har ju folkpartiregeringen sagt att vi inte skall ha mer än elva kärnkraftverk i det här landet. Detta skulle innebära att Asea-Atom inte längre skulle ha någon hemmamarknad. Därför vill jag mot bakgrund av detta uttalande och vad som sägs i interpellationssvaret fråga: Hur bedömer den svenska regeringen Asea-Atoms möjligheter att fortleva och konkurrera på den internationella marknaden i ett läge där Asea-Atoms hemmamarknad har upphört att existera? Vidare framhåller handelsministern den stora sysselsättningseffekt som en sådan här beställning skulle få. Det är naturligtvis riktigt att en sådan beställning skulle ge en betydande sysselsättningseffekt. Nu vet vi att det ekonomiska risktagandet vid kärnkraftsexport till Turkiet är mycket stort. Turkiet har en mycket svag ekonomi, och riskerna för att exportkreditgarantin måste infrias helt eller delvis är alltså inte försumbara. Därför finns det anledning att fråga sig vilka möjligheter till en alternativ användning av ett sådant här ekonomiskt åtagande regeringen har funderat över. Är det helt klart att det här är det bästa och säkraste sättet att till lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnader stimulera sysselsättningen i Sverige?

Herr talman! Pär Granstedt har riktigt uppfattat vad som sagts om att regeringen gör en utrikespolitisk bedömning, innan ett beslut fattas att medge att exportkreditnämnden får bevilja en exportkredit av denna storlek. En utrikespolitisk bedömning ligger självfallet i botten även när det gäller det beslut som regeringen har fattat i exportkreditgarantifrågan. Det är också riktigt, som Pär Granstedt säger, att NPT-anslutning inte automatiskt innebär grönt ljus för kärnkraftsexport till ett land som har anslutit sig till NPT, dvs. icke-spridningsavtalet. NPT-anslutning är ett grundvillkor, men det är inte det enda villkoret, vilket jag också framhöll i mitt interpellationssvar. Regeringen tar också många andra hänsyn, inte minst med utgångspunkt i Londonriktlinjerna, där det finns med särskilda krav på säkerhet i andra avseenden än vad som berörs i icke-spridningsavtalet. Interpellanten säger också helt riktigt att Turkiet ligger i en del av världen där det finns betydande osäkerhetsfaktorer. Det finns problem när det gäller att bedöma utvecklingen i regionen. Enligt regeringens uppfattning är osäkerhetsfaktorerna dock inte av sådan art att de föranleder någon ändring av vår bedömning att avgörande vikt måste fästas vid Turkiets NPT anslutning och Turkiets på detta sätt klart uttalade föresats att avstå från kärnvapen. Jag vill tillägga att för den händelse att Turkiet mot all förmodan en gång i framtiden skulle säga upp NPT-avtalet innebär det inte, att Internationella atomenergiorganets övervakning kommer att upphöra. De kontrollkrav som uppställts enligt Londonriktlinjerna innebär att IAEA-kontrollen kommer att fortsätta så länge som av Sverige levererad utrustning används. Man kan vidare, som Pär Granstedt gjorde, diskutera frågan om export av en lättvattenreaktor — som det gäller i detta fall — till Turkiet skulle ge det landet ökade möjligheter att skaffa sig kärnvapen eller inte. I det sammanhanget måste jag säga att det är en synnerligen opraktisk väg för ett land som önskar skaffa sig kärnvapen att försöka göra det med hjälp av en lättvattenreaktor. Vill ett land skaffa sig kärnvapen finns det betydligt enklare vägar att få fram det anrikade uran som behövs, nämligen med hjälp av en forskningsreaktor eller en motsvarande anläggning. Vid användning av en lättvattenreaktor måste man ju upparbeta det utbrända bränsle som kan avledas. För det krävs en upparbetningsanläggning som är mycket dyrbar. För att ett land skall få del av denna teknik måste det skriva på ett ickespridningsavtal och ställa sig under den internationella kontroll som det innebär. Det är icke en praktisk väg om målsättningen är att skaffa sig kärnvapen. Vår bedömning -— och jag tror att flertalet av riksdagens ledamöter delar den — är ändå att länder som skriver på NPT-avtalet och går med på de skärpta kontrollkrav som Londonriktlinjerna innebär inte underlättar för sig, om de senare skulle vilja skaffa kärnvapen, utan snarare tvärtom. De binder sig på ett sätt som minskar och inte ökar riskerna för kärnvapenspridning. Pär Granstedt tog också upp frågorna om säkerhet för hälsa och miljö. Jag vill understryka att regeringen fäster mycket stor vikt vid att säkerheten för hälsa och miljö blir tillräcklig vid en eventuell export av kärnkraft till Turkiet. Vid premiärminister Ecevits besök framfördes vårt starka intresse för denna säkerhet i anslutning till en eventuell svensk medverkan till ett turkiskt kärnkraftsprogram. Regeringen klargjorde bl.a. en önskan att inleda ett samarbete med Turkiet avseende säkerhetsfrågorna. Ett sådant samarbete kan bl.a. gälla uppbyggnaden och organisationen av tillsynsmyndigheter, utbildning av tillsynspersonal, utarbetande av regelverk och administrativa rutiner i samband med säkerhetstillsyn av kärnkraftverk och hantering av klyvbart material, utformning av fysiskt skydd för kärntekniska anläggningar, kärnsäkerhetsforskning samt slutligen utbyte kring åtgärder för att stärka säkerheten i befintliga anläggningar. Jag vill med det anförda bara understryka den vikt som vi från regeringens sida fäster vid att en sådan export, om den kommer till stånd, sker på villkor som såväl i spridningsavseende som med tanke på säkerheten i det land som omfattas av denna export fyller mycket långtgående krav. Slutligen tog Pär Granstedt också upp frågan om Asea-Atoms möjligheter att fortleva. Jag vill där bara erinra om att det f. n. inom statsmakterna pågår diskussioner om Asea-Atoms framtid och att, som ett led i dessa diskussioner, samarbetsavtalet mellan Asea och staten har uppsagts. Asea-Atoms framtid har jag i övrigt ingen anledning att gå in på innan dessa diskussioner har blivit slutförda.
Herr talman! Jag vet inte riktigt hur jag skall tolka handelsministerns senaste inlägg. Det intryck som man får är att om ett land har anslutit sig till NPT-avtalet och om landet godkänner kontroll enligt Londonriktlinjerna, så är det i princip grönt ljus. Det är i så fall, som jag ser det, en förändring av praxis i hanteringen av denna fråga. Tidigare har man haft principen att detta självklart skall ligga i botten. Men dessutom gör man en bedömning från fall till fall, och där måste man rimligen ta hänsyn till frågor som inrikespolitisk stabilitet och utrikespolitiskt läge. Nu säger handelsministern att en dylik bedömning har man gjort och därvid konstaterat att förhållandena i Turkiet inte är sådana att man behöver ta speciell hänsyn till dessa problem. Därför frågar man sig vad det egentligen krävs för att de här inoch utrikespolitiska bedömningarna verkligen skall få någon genomslagskraft. Vi vet att Turkiet är ett land som inrikespolitiskt inte är särskilt stabilt. Landet har haft ganska varierande regimer. Man har relativt oroliga förhållanden. Vi kan alltså inte med säkerhet uttala oss om den framtida inrikespolitiska utvecklingen i Turkiet ens under den period då man skall bygga ifrågavarande kärnkraftverk. Vi kan ha våra förhoppningar, men inte mer. Självklart finns det länder som är värre ute än Turkiet ur inrikespolitisk synpunkt, men allvarliga farhågor tycker jag ändå är berättigade. När det gäller den utrikespolitiska bedömningen är vi alltså eniga om att Turkiet ligger i direkt anslutning till en av världens allvarligaste krishärdar. Dessutom antar jag att vi också är eniga om att Turkiet befinner sig i en tämligen konfliktartad relation till två av sina grannländer. Då frågar man sig: Vad krävs för att den utrikespolitiska situationen skall bedömas som så allvarlig att den svenska regeringen skall anse sig böra ta hänsyn till detta? Det skulle jag vilja ha något kommenterat. Hur allvarliga skall förhållandena vara för att den här aspekten över huvud taget skall komma med i regeringens bedömning? Sedan framhåller handelsministern att vägen över lättvattenreaktorer är en opraktisk väg att gå om målet är att skaffa sig kärnvapen. Det kanske man kan hävda. Jag tror inte att Turkiets mål f. n. är att skaffa sig kärnvapen. Jag tror inte det är därför man har tagit upp de här förhandlingarna. Däremot skulle det i en framtid med ändrade politiska förhållanden uppenbarligen kunna finnas risk för att man vill använda den teknik och de resurser som man har fått den här vägen för att skaffa kärnvapen. Det finns visserligen andra vägar, men meningarna är ju mycket delade om användbarheten av lättvattenreaktorer och resurserna omkring dessa för att skaffa sig kärnvapen. Jag vill bara konstatera att hela den enorma kontrollapparaten, hela studiearbetet kring INFCE, Londongruppen osv. bygger på bedömningen att det finns en risk för att spridning av fredlig kärnteknologi också kan leda till spridning av kärnvapen. Om man inte ansåg att den risken fanns skulle man inte ha satt i gång hela den här kolossala apparaten för att förebygga risken. Därför tycker jag det är rimligt att vi i vår diskussion här i kammaren har som utgångspunkt att det trots allt finns en risk. Sedan kan vi diskutera hur pass lätt och hur pass praktiskt det är att gå den här vägen. Handelsministern sade att IAEA-kontrollen kvarstår även om Turkiet skulle säga upp sin anslutning till NPT, och det är naturligtvis riktigt rent formellt. Men det är klart att i ett förändrat politiskt läge, där Turkiet säger upp sitt medlemskap i NPT samt kanske bestämmer sig för att utveckla en atombomb och då inte vill ha några IAEA-kontrollanter springande i sina kärnkraftsanläggningar, lär inte vare sig Sverige eller IAEA kunna tvinga Turkiet att ta emot kontrollanterna. Det är sålunda, som jag ser det, en något otrygg garanti. Ett sådant uppträdande förutsätter givetvis att Turkiet i det läget kan skaffa sig en leverantör av klyvbart material som inte kräver IAEA kontroll, men sådana leverantörer finns ju trots allt. Det är alltså ingen omöjlighet att ett dylikt läge skulle kunna uppstå. När det sedan gäller Asea-Atom sade handelsministern att det där pågår diskussioner och att han inte har någon anledning att kommentera Asea Atoms framtid. Jag bara konstaterar att handelsministern i sitt interpellationssvar åberopar Asea-Atoms framtidsmöjligheter samtidigt som regeringen har gjort uttalanden som, om tankegångarna fullföljs, innebär att Asea-Atom inte har någon hemmamarknad. Därför tycker jag det är rimligt att be att få höra handelsministerns synpunkter på om Asea-Atom verkligen har någon framtid utan en hemmamarknad. Det skulle, enligt min mening, inte behöva föregripa de diskussioner som pågår. Jag får faktiskt lov att upprepa min fråga om vilken analys man har gjort av de, som jag ser det, mycket allvarliga både inrikespolitiska och utrikespolitiska problemen när det gäller Turkiet, liksom min fråga om bedömningen av Asea-Atoms framtid.